Herr talman! Jag har inte sagt till Johnny Ahlqvist att jag är övertygad om att det i dag finns fullgoda alternativ. Om jag ansåg det skulle det finnas anledning att sätta stopp omedelbart för användningen av amalgam. Erfarenheten visar dock att när man får till stånd en avvecklingsplan på det ena eller andra området, brukar det vara effektivt för att påskynda en utveckling. Det är märkligt att socialdemokraterna och Johnny Ahlqvist verkar vara fullständigt ointresserade av att det händer någonting på detta område. Det betyder att man inte tar på allvar det socialstyrelsen har sagt om att användandet av amalgam skall upphöra. Avvecklingsplanens tidslängd behöver inte vara någon hjärtefråga. Huvudsaken är att åtminstone en viljeyttring i denna riktning kommer till stånd. Om jag kunde få en signal från Johnny Ahlqvist om att han vore intresserad av att diskutera en avvecklingsplan som gällde fyra år, skulle jag vara beredd att ställa upp på den diskussionen. Sedan tackar jag för löftet att det nästa gång blir ett tillkännagivande, om vi inte har fått till stånd ett produktregister och en möjlighet till kontroll av dentala material.
Herr talman! Det finns ersättningsmaterial som är alldeles utmärkta, men de är dyra. Guld är ett alldeles utmärkt ersättningsmaterial. Vi har titan och övriga material som Gudrun Schyman räknade upp. Däremot kan man säga att alla plaster inte är bra. De kan ändå användas som ersättningsmaterial, men de är inte så hållbara som man skulle önska. Det är här inte fråga om vad vi skall ha för ersättningsmaterial. Det är inte där knuten ligger. Knuten ligger i frågan om man vill byta ut amalgamet mot något annat, om man vill satsa på att få fram andra material som är så bra att de kan ersätta amalgamet. Jag skulle vara tacksam om Johnny Ahlqvist kunde säga: Ja, vi skall lämna pengar, så att forskningen kan fortsätta och vi kan få fram sådana material. Då skulle jag vara nöjd.

Herr talman! Jag förstår att fru Stenberg skulle vara glad om jag stod här och sade att vi skulle dela ut en massa pengar; det är något som gläder alla. Jag tar ändå fasta på vad Anita Stenberg sade i sin slutreplik, nämligen att det inte är fråga om vilket material som skall användas. Men för oss som bildat majoritet i utskottet är detta verkligen den stora frågan i detta sammanhang. Vi har sagt att vi är beredda att utfärda ett förbud mot amalgam den dag det finns ett material som är utprovat. Det är en viktig skillnad att 79 man säger att den dag det finns ett alternativ skall ett förbud mot amalgam utfärdas. Men jag uppfattade Anita Stenberg på ett sådant sätt att det inte är fråga om vilket material som skall användas; det nämndes bara helt flyktigt. Jag vet inte varför Rosa Östh sköt in sig på endast socialdemokraterna. Det är nämligen en bred majoritet i utskottet som står bakom det betänkande som vi diskuterar i dag. Det är således inte enbart en socialdemokratisk nyck att majoriteten i utskottet inte ställer sig bakom denna reservation. Jag har efterlyst vilka alternativ som finns men har bara delvis fått svar. Men Anita Stenberg sade att alternativen är för dyra. Jag vidhåller därför fortfarande det som har sagts i utskottet, nämligen att det bästa är att mer forskning bedrivs. Den dag man har fått fram ett material som är lika bra som amalgam men som inte ger några biverkningar finns det inte någon anledning för oss att stå här och säga att vi inte ställer oss bakom kravet på ett förbud mot amalgam.

Herr talman! Jag skall försöka fatta mig kort och beröra endast en av de reservationer som har fogats till detta betänkande. Det finns ett antal frågor där olika utskott år efter år hänvisar till att ett ärende antingen befinner sig under utredning eller för tillfället håller på att beredas inom regeringskansliet. I långa tider låter sig både det berörda utskottet och kammaren nöja sig med detta. Det är kanske inte så underligt, eftersom detta i grunden är en del av det svenska beredningssystemet. Men det är inte acceptabelt när en fråga drivs så långt att det kan finnas visst fog att tala om en förhalning av ärendet. Jag vill inte påstå att så nödvändigtvis är fallet när det gäller reservation 4, som är fogad till det betänkande vi nu behandlar, men det ligger troligen ganska nära. Redan i utskottets skrivning framhålls faktiskt detta, när följande sägs: ”Utskottet anser det i hög grad otillfredsställande att det fortfarande saknas en offentlig kontroll av tandlagningsmaterial. Frågan om tillsyn och kontroll av tandlagningsmaterial måste få en snar lösning. Utskottet utgår från att regeringen behandlar denna fråga med förtur.” Den sista meningen är anledningen till att vi moderater inte har anslutit oss till någon reservation. Men det är värt att understryka att det finns behov av någon form av kontroll just när det gäller tandlagningsmaterial. Och det var därför tillfredsställande att även Johnny Ahlqvist tidigare underströk just detta. Jag vill betona det viktiga i att denna fråga verkligen behandlas med förtur och att det inte behöver bli någon ytterligare förhalning av frågan. I annat fall kommer vi från moderat håll att ställa direkta krav på snabbare åtgärder nästa gång, och om så behövs, att ansluta oss till en reservation. Jag hade tänkt avsluta mitt anförande genom att ställa en fråga till Johnny Ahlqvist, men han gav åtminstone ett halvt löfte för en liten stund sedan om att regeringen skall återkomma i denna fråga i sin proposition om ny läkemedelsorganisation, och jag utgår därför från att så också kommer att bli fallet. Därmed ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Vi förde denna debatt för ett år sedan här i kammaren, och 15 november 1989 det har egentligen inte framkommit något väsentligt nytt när det gäller tisk VA bedömning och övriga åtgärder som ger anledning att ändra det ställningstagande som vi då gjorde. Johnny Alhqvist har här mycket väl belyst de synpunkter på förbud som jag hade tänkt framföra, därför upprepar jag inte dem. Gudrun Schyman tog upp en beskyllning gentemot ansvarig myndighet. Hon sade att myndigheten gallrar de data som den värderar. Det är en allvarlig beskyllning som jag anser att myndigheten skall ha en chans att bemöta. Om t.ex. en JO-anmälan görs kan myndigheten visa hur den arbetar. Jag vet hur myndigheten arbetar, och någon gallring har jag aldrig upplevt. Gudrun Schyman talade också om de japanska djurstudierna. Jag vill bara säga att djur och människor inte är samma sak, och om vi har data som gäller människor brukar vi så att säga luta oss mot dem. Och i Sverige har det gjorts en mycket omfattande epidemiologisk undersökning som visar att gravida personer som är högexponerade, dvs. som har hög exposition för amalgam, inte uppvisar någon ökad missbildningsrisk när det gäller foster. Toxicitetstudier är problematiska när det gäller läkemedel som skall användas under hela livet. Det behövs mångåriga toxicitetsstudier. Därför skulle inte ett förbud under en så kort tidsrymd fungera om man vill vara säker på att de nya materialen inte är sämre än de som tidigare har använts. Mycket har emellertid hänt sedan vi debatterade detta för ett år sedan. Socialstyrelsen har haft en konferens om ersättningsmaterial. Den har också utgivit meddelandeblad om ersättningsmaterial för tuggytor. Arbetarskyddsstyrelsen har utgivit allmänna råd om arbete med kvicksilver och amalgam inom tandvården. Och kemikalieinspektionen ser nu över vad som händer med utsläppen. Jag anser därför att en hel del positivt har hänt. Och socialstyrelsen är i färd med att utvärdera och eventuellt omarbeta sina allmänna råd om hur man skall bemöta och utreda patienter med symptom som antagits bero på kvicksilverexponering. Jag anser att detta liksom beslutet från i våras om mer forskningsmedel är bra. Nu är det viktigt att den forskning som bedrivs är bra. Dålig forskning är nämligen sämre än ingen forskning alls. Det som jag är mest bekymrad över i detta sammanhang är vad det blev av produktkontrollen. Utredningsresultatet från utredningen förelåg redan 1984. Det är därför inget problem att påbörja denna produktkontroll, rutinerna finns redan hos socialstyrelsens läkemedelsavdelning. Det är mycket lätt att tillfoga denna produktgrupp. Jag hoppas därför att vi inte behöver debattera detta ytterligare i kammaren utan att detta verkställs under det kommande året. Jag anser alltså att de åtgärder som är befogade har vidtagits med tanke på den bedömning som har gjorts av amalgamet. Och vi från folkpartiet är helt med på noterna när det gäller skrivningarna i detta betänkande.
Herr talman! Jag vill säga till Barbro Westerholm att jag inte har planerat att göra någon JO-anmälan. Men jag menar att det finns en hel del kritiker som anser att de inte får komma till tals i den utsträckning som de skulle 81 vilja. Det är naturligtvis i många fall på det sättet att det finns människor som bedriver forskning på ett annat sätt och som tycker att de använder sig av alternativa metoder som inte är riktigt gångbara eller godkända på det traditionella sättet. Så har det nog varit även i detta fall. Jag vill nämna den forskning med djur som bedrivs i Japan. Jag tror att Johnny Ahlqvist och jag talar om samma forskare. Så länge denne forskares resultat visade att amalgamet inte var farligt refererade man till honom. Men när han nu har gått vidare i sin forskning på djur och kommit fram till andra slutsater, då tar man inte hans forskning på allvar. Det anser jag är ett betänksamt sätt att hantera forskningsresultat på. Jag är också mycket angelägen om att en bra forskning nu kommer till stånd. Men jag anser att man förringar också den större miljöproblematiken när det gäller kvicksilver, som inte någon vill ta på allvar. Det rör sig emellertid om stora mängder kvicksilver som får konsekvenser på djur, natur och människor. Dessa konsekvenser får vägas mot konsekvenserna av ett förbud. Det är inte så att om vi fortsätter så som vi har gjort tidigare händer ingenting. Det händer negativa saker hela tiden.
Herr talman! Jag antar att Gudrun Schyman talar om vetenskapsmän och deras möjligheter att komma till tals. Jag kan inte se att det skall vara något problem om man kommer till tals via de vanliga vägarna, vetenskaplig publikation i erkända tidskrifter. Ibland händer det dock att man lutar sig mot kongressmeddelanden och uttalanden i massmedia. De vägarna blir naturligtvis inte tillmätta samma tyngd som om man hade fått det hela bedömt i en vetenskaplig tidskrift. När det gäller de motsägelsefulla marsvinsförsöken är jag övertygad om att man både hos myndighet och i vetenskapens värld vill ta reda på varför man får motsägelsefulla resultat. Då kanske man kommer orsakerna till att en del människor får problem och andra inte ytterligare på spåren.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i denna debatt, men det är ett par saker som jag utifrån egen erfarenhet vill nämna här. Först måste vi inse att kvicksilver är ett av de värsta gifter som vi har. Vi gör allt för att få bort kvicksilver från vatten, mark och luft samt batterier och liknande, men fortfarande stoppar vi alltså kvicksilver i munnen på folk. Det är en ur principiell synpunkt mycket märklig inkonsekvens som inte logiskt kan försvaras. Jag begärde egentligen ordet när jag hörde att så många sade att det inte 83 finns ersättningsmaterial. Vad är det för snack? Jag har kommit till den åldern då det kan bli nödvändigt med en ordentlig renovering av tänderna. Jag gick igenom det för ett par år sedan, utan amalgam. Det har fungerat alldeles utmärkt. Jag känner många i min bekantskapskrets som har gått igenom precis detsamma, utan amalgam. Det fungerar alldeles utmärkt. Här säger man hela tiden att det inte finns ersättningsmaterial. Då är jag ett exempel på tandlagningsmetoder som inte existerar, vilket jag dock vägrar att acceptera. Sedan ytterligare en sak som har ett annat perspektiv. För ett par år sedan väckte jag en motion i denna fråga. Det drog i gång en ganska omfattande debatt. Jag vet att det hade tagits initiativ tidigare, men av någon anledning blev denna min motion en startpunkt för en väldigt omfattande debatt. För min personliga del blev det också upphovet till en intensiv brevväxling med ett mycket stort antal människor. Jag har tre pärmar i mitt rum fulla med brev från sådana människor som anser sig ha lidit skada av kvicksilver. Jag skall inte gå in på några individuella fall här, men jag måste få tillfälle nu när jag ändå har fått ordet att till riksdagens protokoll få säga att det sätt på vilket många av dessa människor har blivit behandlade i vår sjukvård sannerligen inte länder vare sig tandläkare eller läkare till heder!

Herr talman! Regeringens proposition om specialiseringstjänstgöring för läkare vittnar om en fortsatt övertro på politiska åtgärder. Förslaget är fullt av nya exempel på en politisk styrning som nu befinner sig i avveckling i land efter land men som uppenbarligen skall fortsätta här. Ändå har det förmodligen tydligare på sjukvårdens område än någon annanstans visat sig att styrning genom tvång inte är en framkomlig väg om målsättningen är att uppnå positiva resultat. Trots detta skriver statsrådet i propositionen: ”Jämfört med arbetsmarknaden i övrigt finns det således en unik möjlighet att påverka den regionala fördelningen av läkararbetskraften direkt efter avlagd läkarexamen.” Vissa lär sig uppenbarligen aldrig. Det är den här politiken som vi moderater har motsatt oss i alla år. Om man har som målsättning att uppnå en regional styrning över landet, är en hård styrning mer ett hot än något annat. Av det skälet har vi moderater konsekvent motsatt oss Dagmarlagstiftningens införande och föreslagit att denna lagstiftning skall avskaffas. I stället har vi i flera år anvisat positiva åtgärder för att öka tillgången på läkare i glesbygden. Av Sveriges offentligt anställda läkare saknar mer än hälften anställningstrygghet. Alla dessa människor är undantagna från bestämmelserna om tillsvidareanställning. Det gäller dels alla underläkare, dels vissa läkare på mellantjänster vid undervisningssjukhusen. Som bestämmelserna ser ut i dag är landstingen — genom de specialbestämmelser som finns i hälsooch sjukvårdslagen — förbjudna att anställa läkare på tillsvidarebasis. Detta motiveras med behovet av att specialistkompetens måste säkras även i glesbygden. Men erfarenheterna har faktiskt visat att detta har varit ett utomordentligt dåligt sätt att komma till rätta med pro Som en följd av en moderat motion som väcktes i början av 80-talet tillsattes utredningen i fråga om läkares specialistutbildning, LSU-85. Denna utredning föreslog i oktober 1987 att de ca 5 000 läkare som genomgår specialistutbildning som huvudregel skall få fast anställning efter det att de har fått sin legitimation. I propositionen har regeringen åter gått emot detta förslag och föreslår i stället en permanentning av det nu gällande systemet. De personer som det här gäller är normalt sett i åldersgruppen 35-40 år. De har i botten en grundutbildning om minst fem och ett halvt år och därefter sex till åtta års tjänstgöring som underläkare. Först därefter kan de här personerna få möjlighet till en s.k. tillsvidaretjänst. Med hänsyn till att läkaren ofta har familj och betydande studieskulder är detta ett direkt orimligt förhållande. Det torde dessutom vara unikt för en yrkeskategori i Sverige att vid denna ålder inte ha en fast tjänst. Detta går inte att bortförklara med att det här faktiskt rör sig om utbildning. Det är också, som jag ser det, tämligen uppenbart att systemet inte har kunnat förhindra läkarbristen i glesbygden. För detta krävs det helt andra åtgärder. I regeringens proposition föreslås också betydande inskränkningar när det gäller möjligheterna för icke-legitimerade läkare att tjänstgöra på andra anställningar än inom AT-block. Detta är beklagligt, eftersom vikariaten har ett utomordentligt stort utbildningsvärde. En nyutexaminerad läkare får ju möjlighet att befästa kunskaperna genom att omsätta teori i praktik. Vi moderater säger också nej till den föreslagna förändringen beträffande ett sammanhållet AT-prov. Risken med en samlad examination är att det uppstår negativa effekter. Ett uppdelat prov ger både bättre möjligheter till bestående kunskaper och förmodligen också klarare utslag i fråga om eventuella kunskapsbrister inom något ämnesområde. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 5.

Herr talman! Det är bra att läkare som specialistutbildas äntligen får den anställningstrygghet som är en självklarhet för andra yrkeskategorier. På den punkten är utskottet enigt. Däremot tycker utskottsmajoriteten att tillsvidareanställningen bör avse hela landstingsområdet. Vi i folkpartiet anser att det här är en fråga för arbetsmarknadens parter. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 3. Reservation nr 4 rör rätten till handledning under specialisttjänstgöringen. Där råder det stora brister i dag. Det borde därför vara självklart att man får samma rätt till reglerad handledning när man utbildas till specialist som man har under AT-läkarutbildningen. Det tycker inte utskottets majoritet. Men det tycker vi i folkpartiet. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 4. Det råder stor brist på allmänläkare. Genom särskilda utbildningsinsatser skulle den bristen åtminstone till en del kunna hävas. Vissa specialistläkare t.ex. skulle stimuleras att bli allmänläkare. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 6. Reservation nr 8 rör behovet av etik i läkarutbildningen. I september hölls den tredje internationella kongressen i medicinsk etik. I år var den förlagd till Sverige, närmare bestämt till Huddinge sjukhus. Där berördes bl.a. vikten av att vi får en väl fungerande undervisning i medicinsk etik. Det framkom att undervisningen i Sverige inte är särskilt väl organiserad om man jämför med t.ex. USA. Visserligen försöker man på sina håll lägga in etiska aspekter i den ordinarie undervisningen. Men kvaliteten varierar i alltför hög grad, och det råder brist på kompetenta medicinetiker. Särskilt i den högre undervisningen behöver man mera hjälp av humanister och filosofer när det gäller den här utbildningen. Sjuksköterskorna har en avsevärt bättre organiserad utbildning i medicinsk etik än läkarna. Här finns det alltså mycket att göra. Jag yrkar bifall till reservation nr 8. Under den senaste tiden har det med rätta skrivits mycket om att läkarna är en alldeles särskild riskgrupp när det gäller psykosociala problem. Jag behöver bara nämna att för kvinnliga läkare är självmordsfrekvensen fem gånger större än för en likvärdig jämförelsegrupp. En gravid läkare kan t.ex. förväntas arbeta 38 timmar i sträck. Det är ett fullständigt orimligt arbetspass, oberoende av om man är man eller kvinna, om man är gravid eller inte. Också bland manliga läkare är risken för självmord klart större. En kvinnlig läkare ringde mig i går kväll och berättade hur pressande det är för henne att av patienter och anhöriga ställas till svars för att det på grund av resursbrist inte går att erbjuda den vård som patienten har rätt att kräva.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 Jag yrkar alltså bifall till samtliga reservationer som folkpartiet har fogat till utskottets betänkande och i övrigt till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! I betänkandet behandlas regeringens förslag till nya regler för specialiseringstjänstgöring för läkare, m.m. Frågan om läkarförsörjningen i landet är en viktig del av betänkandet. I stort råder, som vi har hört, enighet om innehållet i betänkandet. De gamla reglerna för specialisttjänstgöring från 1960-talet behöver förnyas. Den utredning som har föregått propositionen har fått instämmande i alla väsentliga delar av remissinstanserna. På några punkter finns det dock delade meningar. Utskottet har tagit initiativet till en förändring av anställningsformen för läkare under specialistutbildning. Enligt utredningen och flera remissinstanser bör denna kategori läkare kunna anställas genom tillsvidareförordnande. Detta är ett ställningstagande som överensstämmer med förslaget i flera motioner från centerpartiet. Regeringen vill i propositionen fortsätta med nuvarande modell, dvs. visstidsförordnanden. Enligt vår mening är detta ett otidsenligt förhållande på svensk arbetsmarknad. Vi tror dessutom att den nya anställningsform som utskottet föreslår snarast kommer att underlätta rekrytering till de områden i landet där det fortfarande är brist på läkare, dvs. om landstingen kan ge fast anställning under specialistutbildningen. Det är, som Per Stenmarck m.fl. har sagt, här fråga om personer som står inför ett mera definitivt val av arbetsoch bostadsort och som är i relativt mogen ålder. Därför bör det gamla systemet mönstras ut. Genom en reform rycker vi undan en del av osäkerheten om framtiden, vilket kan ge positiva effekter för svensk sjukvård. Landstingsförbundets styrelse anser detsamma. Det bör poängteras, Bo Holmberg, att även landsting i norr, som Norrbottens landsting, har sagt detsamma. Farhågorna i propositionen för en mindre genomströmning genom utbildningssystemet är troligen överdrivna. Erfarenheter av nuvarande ordning tyder onekligen på detta. Socialdemokraterna har inte reserverat sig mot utskottsmajoriteten i denna fråga, trots att utskottet går emot regeringen, och av det får man väl dra slutsatsen att de numera instämmer i denna mening och ger regeringen en liten bakläxa. Klarhet kan naturligtvis bringas av den socialdemokratiske debattören, om det är vad man känner med hjärtat. Beträffande frågan huruvida tillsvidareanställningen skall knytas till en klinik eller ett helt landstingsområde talar mycket för att detta är en fråga som med fördel kan lösas av parterna på arbetsmarknaden. Detta ställningstagande återges i en borgerlig reservation, nr 3, och jag yrkar bifall till den. Personligen anser jag att mycket talar för att ett helt landstingsområde kan vara att föredra, och jag förutsätter att problemet kan lösas minst lika bra med den modell som vi har angett. Det medger en flexibilitet, som inte alltid är det mest kännetecknande draget i offentlig personalpolitik. Läkarförsörjningen i landets alla delar är en avgörande faktor för att hälsooch sjukvårdslagens intentioner skall kunna bli verklighet och upplevas som så av enskilda människor. Situationen har onekligen förbättrats under senare år, men det finns fortfarande många vakanser i flertalet landsting. Det kanske är förvånande för en del att vakanserna inte enbart återfinns i utpräglade glesbygder i landstingsområdena. Jag tog reda på den aktuella situationen i landstinget i mitt län, i Dalarna, och där är det i dag precis lika vanligt i relativt stora städer — sådana som numera förtjänar beteckningen ”mellanstäder” — med ganska många vakanser, speciellt på allmänläkarsidan. Även i detta fall tar utskottet ett initiativ och ger regeringen en knäpp på näsan i all vänskaplighet. Utskottet anser inte att det här området har skötts på det sätt som riksdagen har rätt att kräva. Regeringen bör därför skyndsamt för riksdagen redovisa en samlad bedömning av läget. I propositionen talas det om eventuella sanktioner — i ekonomisk form — mot landsting som inte är solidariska beträffande läkarförsörjningen. Det skrivs att en modell skall arbetas fram i samarbete mellan Landstingsförbundet, departement m.fl. Min fråga till Bo Holmberg är därför: Finns denna modell? Den skulle ju tas fram under senare delen av 1989. Eller arbetas det på den så att den kan presenteras? När det gäller den enskilda människan, dvs. den enskilde läkaren i detta fall, är moroten den modell som är att föredra, men här har uppfinningsrikedomen inte varit speciellt påtaglig under det senaste decenniet. Det är den huvudinriktning som man bör arbeta efter i fortsättningen. När det gäller stora offentliga institutioner, som landstingen, är det nog bara ekonomiska medel som känns och upplevs som tillräckligt påtagliga för att de verkligen skall samarbeta.

Det är en del i den planering som måste till för att fördelningen skall bli mera jämlik geografiskt sett. Sammantaget är detta ett bra betänkande från socialutskottet på ett för sjukvården — som berör oss alla, förr eller senare — viktigt område. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer som centerpartister har varit med om att avge.
Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till reservation nr 7, angående specialistutbildning i ortopedisk medicin, som stöder sig på miljöpartimotionen So518.1 övrigt yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När vi i socialutskottet behandlade propositionen gjorde vi det grundligt och med komplettering av en hearing. De av socialutskottets ledamöter som var med vid den första behandlingen av propositionen fick en helt annan och fördjupad bild efter att experter och folk utifrån landet hade beskrivit den verklighet som denna proposition handlar om. Det förslag som har lagts fram för riksdagen kunde också förbättras på en rad viktiga punkter på grund av att vi ordnade denna hearing. Det manar oss att, när vi står inför kniviga frågor och känner osäkerhet, använda arbetsformen hearing, som är ett alldeles utmärkt sätt för oss att fördjupa våra kunskaper. Under denna hearing framkom ett par saker som är viktiga att uppmärksamma. Den utbildningspolitiska målsättningen för vidareutbildningen är att det måste bli genomströmning i systemet. Till Per Stenmarck vill jag säga att han inte behöver hysa någon oro för att genomströmningen inte skall fungera. De myndigheter, inkl. Landstingsförbundet och socialstyrelsen, som var = Prot. 1989/90:26 företrädda vid denna hearing pekade på att avvägningen mellan tillsvida 15 november 1989 reanställning och visstidsanställning inte får ske på ett sådant sätt att genom strömningen försämras. Vi kunde konstatera att den sjukvårdspolitiska mål Specialiseringssättningen i vidareutbildningen, att se till att vi får läkarresurser rättvist för VENStgarng för läkare delade över landet, inte alls har förverkligats hitintills. Det är en stor orättvisa. Det sjukvårdspolitiska mål som riksdag och regering har ställt upp, att alla människor skall få rättvis vård och behandling, oberoende av var de bor, har icke kunnat förverkligas på grund av att läkarfördelningsprogrammet icke har fungerat. Den andra sjukvårdspolitiska målsättning som finns i vidareutbildningen, nämligen att vi generellt för hela landet skulle få en vidareutbildning på de prioriterade områdena, dvs. allmänmedicin, långvårdsmedicin och psykiatri, har inte heller fungerat. Både propositionen och hearingen visade att vi måste få ett läkarfördelningsprogram som bättre stämmer med de sjukvårdspolitiska målen. Nu har både Per Stenmarck och Göran Engström talat om att regeringen hittills har varit alldeles för mycket inriktad på styrning och för litet inriktad på ”morötter”. Jag vill hävda att den hearing vi hade och den verklighet vi lever i inte ser ut på det sättet. Ni har en önskan att beskriva verkligheten så att den stämmer med era politiska ambitioner. Men verkligheten är att det inte alls används för mycket av politiska styrmedel och för litet av ”morötter”. Här säger både centerns och moderaternas företrädare att regeringen har för litet fantasi då det gäller att skapa ”morötter”. Vi fick höra under hearingen att landstingen i de fyra nordligaste länen, norra sjukvårdsregionen, under en period som jag nu inte minns när den inföll, hade lagt ner 100 milj.kr. på ”morötter”. Vi fick höra hur stor politikernas uppfinningsrikedom var i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland för att få läkare. Vi fick också höra exempel på att det handlade om att kunna ge doktorn en islandshäst för att vederbörande skulle komma upp och arbeta. Sammanfattningen av hearingen, Per Stenmarck och Göran Engström, var att ”morötterna”, för att locka doktorer, genom stor fantasi nu vuxit sig så tunga att man knappt orkar bära fram dem. Jag tycker att vi med denna riksdagsbehandling och med den hearing vi har haft måste omvärdera det talesätt ni umgås med då ni säger att det inte används tillräckligt med ”morötter”, att det är för mycket av piska. Så är icke verkligheten. Fortfarande är de vidareutbildningsblock och de tjänster som finns i den norra sjukvårdsregionen till en tredjedel icke besatta av ordinarie läkare. Den som representerar norra sjukvårdsregionen säger att detta inte har förändrats i perspektivet av 15-20 års tid. Då lägger regeringen fram ett förslag, där man pekar på dessa brister och säger att man inte vill ha den ordningen att läkarna skall vikariera sig fram till specialistkompetens. Plötsligt hoppar Per Stenmarck och moderaterna upp och säger: Ajabaja, regeringen! Inte får ni införa ett styrinstrument. Fortfarande skall den orättvisan råda att läkarna inte skall utbildas inom de block som har lagts fast, utan de skall bokstavligen gå på varandra i storstadsregionerna. Det tycker jag är avslöjande för moderaterna. När regeringen lägger fram förslag på ett rimligt styrmedel, som backas upp av de 89 flesta myndigheter som har att göra med detta och av landstingen, kommer moderatena och säger att det är fel åtgärd. Till Göran Engström vill jag säga att det nu aktualiseras ekonomiska styrmedel och sanktioner mot landstingen. Dessa har vi inte sett innehållet i. Det är ett helt nytt förslag, som redovisas i propositionen. Men när Göran Engström säger att utskottsmajoriteten knäpper regeringen på näsan för att vi avger ett tillkännagivande för att få tillbaka resultatet av propositionen, uppföljning och fördjupad analys, är det inte en knäpp på näsan, utan ett uttryck för att vi vill fullfölja regeringens ambitioner. Vi vill ha garantier för att de prioriterade verksamhetsområdena och Norrland kan få läkare. Här pekar utskottet också på möjligheten att få mer flexibilitet i läkarutbildningen. Vi har en hel del på fötterna för att kunna säga att man kanske får ha en regional syn på utbildningen, så att den ökas i Umeåområdet, för att därmed garantera läkare i den norra regionen. Vi hade en hearing om demens som visade hur viktigt det är att vi kan få doktorer till allmänmedicin och till långvårdsmedicin. Då är det viktigt att vi kan få en styrning av läkarförsörjningen till de verksamhetsmässigt prioriterade områdena. Det, Göran Engström, är inte ett uttryck för knäpp på näsan. Det är ett uttryck för att utskottsmajoriteten vill se till att de prioriterade målen uppfylls. Herr talman! I fråga om att frångå visstidsanställning och ha en annan anställningsform som ger trygghet har Läkarförbundet agerat för att läkarna skall få en trygghet i anställningen. Utskottsmajoriteten tycker att det är rimligt att Läkarförbundet agerar för trygghet i anställningen. Det skall man göra. Däremot menar vi att man inte kan jämställa läkarna med andra grupper på arbetsmarknaden. Vi har en särlagstiftning för läkarna i Sverige. Då är det rimligt att man också kan tvingas till särbehandling i anställningsformen. Utskottets majoritet har stannat för förslaget att anställningsformen skall vara tillsvidareanställning på landstingsområdet. Det har man gjort av det skälet att landstinget därmed kan fördela läkartjänsterna efter behov inom landstingsområdet. Det, Göran Engström, är heller ingen knäpp på näsan till regeringen, för det är i enlighet med vad regeringen ville ha. Däremot har vännerna på den borgerliga sidan velat slå undan möjligheterna att gå in i en någorlunda bra förhandling mellan företrädare för staten och Läkarförbundet. Ibland fördes det diskussioner om att man skulle rycka undan plattformen för en sådan förhandling. Vi tror att man i fortsatta förhandlingar borde kunna kombinera kravet på anställningstrygghet med kravet på en fördelning av läkartjänsterna efter behov inom landstingsområdet. Kommer man inte överens i förhandlingarna säger utskottsmajoriteten att regeringen får återkomma till riksdagen. Med detta, herr talman, vill jag yrka avslag på reservationerna och bifall till utskottets skrivningar.

Herr talman! Det är möjligt att jag medvetet uttryckte mig litet provocerande. Jag vet ju att Bo Holmberg är mycket ambitiös när det gäller det här området, och jag känner inte minst till hans bakgrund. Ändå tror jag att han i sak anser att regeringen icke har haft tillräckligt höga ambitioner, icke har prövat tillräckligt med medel ur den arsenal som borde finnas på detta område. Man konstaterar ju — även om man gör en omskrivning — att det är regeringens intentioner som skall fullföljas. Resultatet hittills har icke varit tillfredsställande — det tror jag att alla med någon insikt i landstingsvärlden kan instämma i. Sedan tror jag inte att vi i och för sig är så oense om att det också behövs en styrning — inte bara morötter. Jag gjorde här distinktionen att i fråga om enskilda människor, t.ex. läkare, tror jag att det återstår en hel del att göra från samhällets sida när det gäller vad man populärt kallar morötter — alltså att locka med speciella förmåner. Härvidlag är uppfinningsrikedomen hos landstingen mycket stor, och det kanske också råder en ganska osund konkurrens. Men jag tror att departementet här behöver ta ett mera samlat grepp. Jag betonade också att jag delar statsrådets uppfattning när det gäller AT blockens användning i planeringen. Dagmarsystemet vill jag gärna försvara i detta sammanhang. Det har inneburit en form av resursfördelning som verkar mycket utjämnande mellan landets olika delar, även om det icke ensamt har klarat problemet med läkarförsörjningen — det kan vi väl erkänna så här i efterhand. Därför behövs det komplement i framtiden. Vi har också under en följd av år i centermotioner betonat utbildningens vikt, inte minst för den norra delen av Sverige, och det har vi till sist fått gehör för. Jag tror att detta är utomordentligt viktigt och bör framhållas här. Jag ville snarast, Bo Holmberg, göra några preciseringar som väl i viss mån tonar ner skillnaderna oss emellan, även om jag måste konstatera att utskottets ambitioner på det här området, såsom de återfinns i tillkännagivandet till regeringen, innebär att utskottet går längre än regeringen på detta viktiga område.
Herr talman! Vi diskuterar här mycket om vi skall styra eller om vi skall locka läkare till glesbygden. Jag förstår att vad Bo Holmberg vill är en ökad styrning. Sedan kan man ju alltid diskutera medlen — hur man skall locka. Och jag kan väl hålla med om att det där med islandshäst kanske inte var det allra mest lyckade av det man kunde tänka sig att ta till. Det är utomordentligt bra, tycker jag, att socialdemokraterna och Bo Holmberg ändå har accepterat tanken på någon form av tillsvidareanställning. Det är förmodligen något som han lärde sig av den hearing vi genomförde i utskottet. Det innebär ett tillgodoseende av ett antal motionskrav, och det tycker jag alltså är bra. Efter långa diskussioner har uppenbarligen socialdemokraterna accepterat detta. Man har ju ändå bara så att säga tagit steget fullt ut. Tjänstgöringsskyldigheten skall vara knuten till landstinget i fortsättningen. Det är bättre än situationen i dag, det håller jag med om. Men det hade varit ännu bättre om socialdemokraterna hade gått på den linje som nu föreslås i reservation 3. Då hade man haft en anknytning till en viss klinik, till ett visst sjukvårdsområde eller till en viss annan mindre enhet. Jag tror att rädslan när det gäller läkarförsörjningen i glesbygden är överdriven på den här punkten. Det finns andra åtgärder — det är jag helt överty gad om — som är betydligt bättre i det här sammanhanget än att styra. Det har vi också redogjort för i andra sammanhang. Låt mig bara fråga: Vari består egentligen er oro när det gäller att bifalla den lösning som vi har föreslagit i reservation 3, dvs. att knyta tillsvidaretjänstgöringen till en mindre enhet? För den enskilde läkaren innebär det ju ökad trygghet att vara bunden vid sin tjänst just i den mindre enheten. Jag tror att detta faktiskt skulle kunna ha klara fördelar, inte minst i de norra delarna av landet och i övrig glesbygd i vårt land.
Herr talman! Liksom Göran Engström tror jag att det är mer som förenar utskottsmajoriteten och centern när det gäller synen på de här frågorna. Jag har uppfattat att centerpartiet klart sett de problem som hänger samman med att man inte kan rekrytera doktorer till glesbygden. Det är orättvist att ha en ordning i Sverige som medför att inte alla människor kan få den trygghet som läkarförsörjning innebär. Till Per Stenmarck vill jag säga att vi har två skäl för att avvisa förslaget om tillsvidareanställning på klinik. Det ena gäller genomströmningen, som skulle kunna bli ett problem enligt vad samtliga företrädare under denna hearing medgav — med undantag för Läkarförbundet och Läkaresällskapet. Det andra skälet är att vi hade försatt staten i en helt orimlig förhandlingssituation. Det var fråga om att komma överens med Läkarförbundet om att få en bra kombination mellan kravet på anställningstrygghet och arbetsgivarens legitima krav att kunna styra läkare till platser där behoven finns. Om vi hade ändrat propositionen helt på den här punkten, så hade inte landstingen haft en möjlighet att komma fram. I sin iver att tillfredsställa ett i och för sig legitimt önskemål från läkarnas sida om anställningstrygghet förbiser moderaterna helt att riksdagen också har det sjukvårdspolitiska målet att garantera alla en god hälsooch sjukvård. Jag träffade en distriktsläkare som hade jobbat många år uppe i Norrland och som hade sett behovet av att finnas där. Några distriktsläkare hade varit förtvivlade efter att ha träffat många kolleger här nere som inte ville åka upp. Till kolleger här nere som går och vikarierar — och nästan går på varandra — i storstadsområdena, hade de sagt: Hur skulle det se ut om militärer skulle säga att de arbetar inte där de skall vara enligt vad man uttrycker i de försvarspolitiska målsättningarna? Och hur skulle det se ut om de som arbetar inom posten sade att ”vi bär inte ut post över hela landet”? Detta var alltså distriktsläkarens förtvivlade frågor till hans kolleger. Det är det här, Per Stenmarck, som ligger bakom att utskottsmajoriteten försöker kombinera anställningstrygghet med den viktiga och olösta frågan hur man skall klara läkarförsörjningen till de prioriterade områdena. Och på den punkten tycker jag definitivt inte att moderaterna har någon politik, vare sig historiskt eller som alternativ här i dag.
Herr talman! Vi eftersträvar väl alla att det skall bli fler läkare till glesbygden. Jag tycker att historien faktiskt visar att styrningen, som den hittills har fungerat, inte har varit bra. Göran Engström förklarade t.o.m. för en stund Prot. 1989/90:26 sedan att det fanns utomordentliga brister när det gällde Dagmarreformen. 15 november 1989 Bo Holmberg talade sig varm för diverse styrmedel. På vilket sätt, Bo Holmberg, har egentligen de här styrmedlen, som nu har använts decennium Specialiseringsefter decennium, gett några resultat? Det har alltså varit decennier av styr Yänsigöring för läkare ning, och ändå ser vi i dag utomordentligt klara brister inom hela glesbygden. En intressant aspekt i det här sammanhanget, när vi talar om den borgerliga reservationen 3, är att vi litar på att facket och de olika parterna på arbetsmarknaden skall kunna komma fram till en lösning. Det gör uppenbarligen inte socialdemokraterna. Vari består egentligen er tvekan?
Herr talman! Både i propositionen och i utskottets skrivningar konstateras att nuvarande läkarfördelningsprogram inte fungerar. Vi skiljer oss i bedömningen huruvida det beror på för mycket eller för litet politiska styrmedel. Jag hävdar att de politiska styrmedel som hittills använts inte har fungerat väl, inte har inneburit tillräcklig styrning. I propositionen sägs att man inte skall få vikariera sig fram till specialistkompetens. Genom att man får det i dag försämras möjligheterna till en rättvis läkarförsörjning. Det gäller här ett konkret styrmedel som utskottsmajoriteten förordar men som moderaterna avvisar. Ett annat styrmedel som vi pekar på gäller läkarutbildningen. Det skall kanske vara så att man får öka denna utbildning i de områden där bristen är störst. Jag tror, Per Stenmarck, att vi bör komma ifrån den här ytliga diskussionen om morötter eller styrmedel och i stället konkretisera vad vi menar. Jag har inte hört att Per Stenmarck själv har konkretiserat vad han menar med morötter. Han kräver att regeringen skall utveckla en väldig fantasi på det området — själv har han tydligen inte mycket att komma med därvidlag. Däremot har fantasin varit mycket stor ute i landstingen. Där gör man goda insatser för att locka till sig läkare med hjälp av morötter! Men nog behövs det också politisk styrning, Per Stenmarck.

Herr talman! Jag skall inte ge mig in i grönsaksdebatten — jag tycker inte den förefaller särskilt fantasieggande över huvud taget. Jag tycker att ni verkar blåsa upp er — särskilt Per Stenmarck och moderaterna — som om det vore en djup klyfta mellan reservanterna och utskottsmajoriteten, vilket jag inte alls tycker att det är. Jag anser att den redovisning som Bo Holmberg gjorde av ärendets gång var riktig, och den entusiasm som han kände för den hearing som vi i utskottet tog initiativ till delar jag — också av det skälet att vi kunde få till stånd så stor politisk enighet om att regeringens proposition var dålig. I ett långt stycke i betänkandet har vi, som någon här redan har påpekat, mycket krafti 93 gare skrivningar än regeringen från början hade. Vi är djupt kritiska, och vi kom ett långt stycke på väg i stor enighet. Det var ett resultat av hearingen och den fördjupade kunskap som vi fick genom den och som tydligen regeringskansliet inte hade förmått fånga upp under ärendets gång. Jag tycker att vi skall fortsätta att arbeta på det sättet i socialutskottet. Det blir då mer av sakpolitik och mindre av politiskt revirtänkande, och det tycker jag är befrämjande för sakpolitiken. Att jag har begärt ordet beror på att vi från vpk har väckt en motion om att det i princip är rimligt att läkarna får fast anställning när de går på sin specialistutbildning. Det är en åsikt som vi vidhåller, nu i majoritet tillsammans med socialdemokraterna i utskottet. Men vi tycker också att det är rimligt att även regeringen och riksdagen tar sitt sjukvårdspolitiska ansvar. Det är därför vi har förordat lösningen att läkarna blir anställda i landstingen och inte på en klinik av de skäl som Bo Holmberg har redogjort för. Men vår principiella inställning — att man skall vara fast anställd när man är i den ålder som läkarna i regel har uppnått för att kunna tillgodogöra sig en social trygghet, utnyttja sociala förmåner, osv. — står vi alltså fast vid. Att vi gjorde det i utskottet gjorde också, tror jag, att vi kunde få till stånd en majoritetsskrivning som slog fast att så är fallet och att det i den här frågan inte är avgörande för läkarförsörjningen, vilket man annars kunde ha trott när man läste regeringens ursprungliga förslag. Dessutom vill jag påpeka det faktum att vi har fått med en diskussion om utbildningsfrågorna. Vi har länge från vpk:s sida hävdat att frågan om antalet utbildningsplatser och utbildningens förläggning är av central betydelse för att få till stånd en spridning av läkare över hela landet. Vi har i det samlade socialutskottet tagit åt oss den erfarenheten genom resor i Norden. Vi har då sett att chanserna är stora att man stannar kvar på de ställen där man utbildat sig. Det har kommit med i skrivningen i betänkandet. Från vpk:s sida tycker vi att det är värdefullt att man kan vara flexibel i fråga om utbildningen och tänka sig att förlägga den till de platser där det råder brist på läkare. Med detta har jag, anser jag, förklarat vpk:s hållning, som är rakryggad och inte har svängt 180 eller 360 grader eller vad det nu är man tidigare har påstått. Jag ville bara göra detta klarläggande.

Herr talman! Jag vill tala litet för den motion som jag har väckt tillsammans med Anita Stenberg och som hon har yrkat bifall till. I avstyrkandet av motionen i betänkandet nämner man egentligen inte ortopedisk medicin. Det är inte detsamma som ortopedi. Vi har i Sverige 800 läkare som är vidareutbildade i ortopedisk medicin, men det är inte godkänt som specialitet. Det är en mycket speciell utbildning. Man kan säga att den överbryggar den behandling som läkare — i det här fallet ortopeder — ger och den behandling man kan få inom den alternativa medicinen av naprapater, kiropraktorer och andra alternativutbildade medicinare. Ortopedisk medicin är också en brygga mellan de traditionella specialiteterna ortopedi, neurologi och reumatologi. Ryggens, stödjeorganens och ledernas sjukdomar kostar oss omkring 28 miljarder om året. Här skulle då läkare med utbildning i ortopedisk medicin oerhört fint kunna hjälpa till. Naprapaterna — vi har i andra motioner stött tanken på legitimation för dem — har inte den grundutbildning som en läkare har. Det blir då mer speciell hjälp som de kan ge till de människor som har sådana här problem. I Säter i Dalarna finns en klinik där man utövar ortopedisk medicin. Där är flera läkare och även sjuksköterskor och sjukgymnaster med denna specialutbildning anställda. Vi menar att även de senare behöver få en specialistutbildning som blir godkänd. Landstinget stöder klinikens verksamhet, och man kan alltså få den hjälpen för vanlig läkartaxa. Resultaten är mycket bra. Därför menar vi att den här utbildningen behöver få status och bli godkänd som en specialitet bland de 60 som redan finns. Jag är förvånad över att man inte har nämnt denna utbildning i motionssvaret i betänkandet. Man använder i ortopedisk medicin en specifik manuell undersökningstaktik, och det är viktigt. Vi yrkar på en utbildning i ortopedisk medicin både för läkare och sjuksköterskor. Det förekommer över huvud taget inte i grundutbildningen. Vidareutbildningskurser finns; dem anordnar socialstyrelsen, men det är inte godkänt på det sätt som vi vill åstadkomma. Vi menar att det behöver finnas en sådan utbildning och att det behövs ett slags legitimation av den som bedriver den verksamheten. Läkarna kommer nu inte i kontakt med det här ämnesområdet i sin grundutbildning. Många av de operationer som ortopederna gör börjar man nu gå ifrån för att i stället ge behandling av olika slag. Här kan läkare med utbildning i ortopedisk medicin vara till hjälp. Det finns alltså 800 läkare i Sverige som är utbildade i ortopedisk medicin. De sysslar med många andra saker i stället, och de Kar liten möjlighet att få praktisera denna sin stora kunskap. Jag yrkar bifall till vår motion.

Herr talman! Jag begärde ordet en gång till därför att jag tycker att det är viktigt att göra vissa distinktioner när det gäller olika typer av styrning och planering. Per Stenmarck nämnde i en bisats att jag hade förklarat att Dagmarsystemet ensamt — det var så jag uttryckte mig — inte räckte för att klara läkarförsörjningen över landet på ett jämnare sätt. Det vidhåller jag — det kan vem som helst konstatera. Det är därför jag efterlyser fler morötter från statens sida när det gäller att komplettera det systemet. Men jag vill gärna betona att jag är en stark försvarare av Dagmarsystemet när det gäller att fördela de totala sjukförsäkringsresurserna över landet på ett jämlikt sätt. Det har inneburit en helt annan kontroll över kostnadsutvecklingen än vi hade med det gamla systemet. Det gynnar de i sjukvårdshänseende eftersatta landsdelarna. Det kan vara intressant att titta på hur utvecklingen ser ut i ett enskilt landsting. Landstinget i Kopparbergs län är måhända ingen föregångare på alla områden. Tillämpningen av capitation-principen som den kallas, som innebär att landstingets ekonomiska resurser även inom landstingsområdet fördelas efter principen antal invånare och ålder inom sjukvårdsområdena, har vi emellertid knäsatt i vårt landstingsområde. Vi har varit utomordentligt eniga — centerpartister, moderater och socialdemokrater — om att detta är en framkomlig väg. Det finns anledning att betona detta. Just denna princip, fördelning på invånarantal, är nämligen något som man kan se även på det internationella planet ersätter de automatiskt utbetalande försäkringssystemen.

Herr talman! Betänkandet KU1 berör den statliga förvaltningen och handlar om ett antal motioner som ligger kvar sedan den allmänna motionstiden. Inte helt överraskande har motionerna avstyrkts, vilket resulterat i fyra reservationer, varav jag vill yrka bifall till reservationerna 1 och 4. Jag vill också kort motivera varför jag yrkar bifall till dessa reservationer. Reservation 1 handlar om motivering av myndigheters beslut. Man kan, herr talman, tycka att det är en självklarhet att en myndighet i sitt beslutsfattande i förvaltningsärenden anger vilken bestämmelse man stöder sig på. Det är faktiskt en rättssäkerhetsfråga att den enskilde över huvud taget inte skall behöva fundera på vad myndigheten stöder sig på när den fattar sina beslut. Att det här skulle behöva skrivas in i lagen tycker inte majoriteten med hänvisning till att det regelmässigt fungerar så ändå. Jag påstår definitivt inte att det här är en kvantitativt sett stor fråga. Säkert är det som majoriteten säger, att man regelmässigt tillämpar denna ordning. Men det förefaller ändå motsägelsefullt att man inte kan ta steget fullt ut och införa en särskild bestämmelse om detta i förvaltningslagen. Under behandlingen av denna fråga i utskottet har vi inte fått någon motivering till att man inte drar den logiska slutsatsen att införa en sådan bestämmelse i förvaltningslagen. Det skall bli intressant att lyssna till Catarina Rönnung i debatten och få veta om hon är beredd att utveckla motiveringen till att man inte vill ge enskilda människor den här tryggheten. Låt mig också, herr talman, kommentera reservation 4, som på ett påtagligt sätt berör många människor, kanske alla människor. Den handlar om offentliga institutioners försäljning av information som underlag för direktreklam. Vi reservanter har aktualiserat frågan om myndigheternas försäljning av personuppgifter. Det har vi gjort framför allt utifrån det faktum att inget annat land har så mycket information om enskilda människor samlade på dataregister av olika slag som vi i Sverige har. Inget annat land tillåter heller samkörning mellan olika register i så stor omfattning som vi gör i vårt land. Dessutom har inte heller något annat land ett så lättillgängligt registersystem som det svenska. Vem som helst, svensk eller utlänning, kan t.ex. köpa information från det statliga befolkningsregistret SPAR. Det är infor mation som i andra länder betraktas som ytterst personlig och som är i behov av ett integritetsskydd. Vi har aktualiserat den här frågan i detta sammanhang därför att Sverige som sagt är det land i västvärlden där myndigheterna har flest uppgifter om medborgarna. Ständigt växer dessa register över oss medborgare. De senaste åren har vi t.ex. sett kronofogdemyndigheternas nya centrala register växa fram. Vi har sett fritidsbåtsregistret växa fram. Det känner alla till, och minsann inte bara de som har båtar. Det förs diskussioner om socialstyrelsens centrala slutenvårdsregister. På gång är också som bekant en ny och utökad folkoch bostadsräkning. Även på det kommunala planet har antalet register ökat mycket snabbt. Enligt datainspektionens bedömning finns ungefär 8 000 personregister i kommunal regi, och det sker en kontinuerlig utökning med ett tiotal register i månaden. Det är mot denna bakgrund som vi tycker att det är mycket väsentligt att införa ett generellt förbud mot försäljning av uppgifter om enskilda människor. Dataoch offentlighetskommittén har tidigare föreslagit ett principiellt förbud där myndigheterna inte skall få sälja sådan information utan riksdagens tillåtelse. Men eftersom man då undantar ett stort antal register, tycker vi att det är väsentligt att det införs ett generellt förbud i detta avseende. I vår reservation pekar vi på att det är viktigt att begränsa utlämnande av uppgifter så mycket som möjligt, så att myndigheterna inte heller känner behov av att samla in mer information än vad de verkligen behöver. Mot den bakgrunden yrkar jag bifall också till reservation 4 i betänkandet.

Herr talman! Dataoch offentlighetskommittén avgav på sin tid fem delbetänkanden. Ett av dem har resulterat i en proposition, nämligen den om integritetsskyddet i grundlagen. De övriga fyra ligger till sig i departementet. Regleringen av bl.a. patientregister, personnummer och försäljning av personuppgifter ur statliga dataregister ligger på is. I augusti 1986, dvs. för mer än tre år sedan lämnade DOK ifrån sig sina förslag beträffande försäljningen av personuppgifter. Ingenting händer. Ändå hänvisar utskottets majoritet än en gång till att frågan bereds i regeringskansliet. Hur länge skall vi egentligen vänta? Kan Catarina Rönnung ge oss ett besked i dag om detta? Utskottets majoritet säger ingenting om vad man tycker om att uppgifter som samlats in för angelägna statliga ändamål används i kommersiella syften. Socialdemokraterna i utredningen tyckte att vi skulle ha ett förbud mot försäljning, men att nio statliga myndigheter skulle få fortsätta att sälja. Det enda som skulle krävas var att de hade tillstånd av riksdagen. Det låter mycket kraftfullt med ett förbud, men det är alltså inte hela sanningen. I själva verket föreslogs att alla myndigheter som redan hade försäljning av någon omfattning skulle få fortsätta att sälja. Vi i folkpartiet anser inte att det är en statlig uppgift att hålla på och samla in uppgifter om folk för ett visst ändamål och sedan använda dem i ett helt annat, kommersiellt syfte. I stället för att legalisera den försäljning som nu pågår bör riksdagen fatta ett beslut om att försäljning av personuppgifter inte skall tillåtas. Vad anser socialdemokraterna i sakfrågan? Skall det vara tillåtet eller förbjudet att kommersiellt använda statliga personregister på data? Jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 4.

Herr talman! Stig Bertilsson försökte elda upp sig över reservation 1, som handlar om att man skall tvinga myndigheter att motivera sina beslut. Den regeln gäller faktiskt. Vi har i utskottet försökt få förklaringar från moderaterna och folkpartisterna om huruvida det ymnigt förekommer att myndigheter inte motiverar sina beslut. Om de inte gör det skall vi självfallet lagstifta därom. Vi har dock inte kunnat få ett enda exempel därpå. Jag tycker inte att vi skall lagstifta i onödan; vi har redan tillräckligt många lagar i detta land. Jag trodde att även moderaterna och folkpartisterna var överens om att det inte skall stiftas några onödiga lagar. Ändå reserverar de sig. Stig Bertilsson försöker låtsas som om det här är någonting som majoriteten i utskottet inte riktigt tar på allvar. Men i majoritetsskrivningen slår vi fast att det är fullständigt självklart att myndigheterna skall motivera sina beslut. Om Stig Bertilsson och andra kan ge oss exempel på att det inte förekommer, då är jag den förste att förorda lagstiftning. Låt mig härefter, herr talman, säga några ord om reservation 3. Vi lägger ut ganska stora summor på att göra det möjligt för en rad statliga företag, myndigheter och förvaltningar att ge ut företagsoch personaltidningar. Avsikten är naturligtvis bl.a. att dessa tidningar skall befrämja företagsdemokrati, att de anställda fritt skall kunna komma till tals och att stimulera till en levande debatt. Nu finns det tyvärr en otäck tendens på många håll att förvandla dessa tidningar till megafoner för företagsledningen eller förvaltningsledningen. Kritiska röster tystas. Jag skrev min motion i den här frågan i direkt anslutning till att den nya SJ-ledningen kvävt den fria debatten i tidningen SJ-Nytt, vilket ledde till att chefredaktören och delar av redaktionen avgick och tidningen förvandlades till ett propagandaorgan för SJ-ledningen. SJ-chefen förklarade vid ett möte att informationsavdelningens och tidningens uppgift är att lära personalen att hålla tyst. Några kritiska insändare i tidningen ville han inte veta av. Såväl Journalistförbundet som Statstjänstemannaförbundet och Statsanställdas förbund protesterade oerhört skarpt. Nu menar jag självklart inte, och det är inte avsikten med min motion, att riksdagen skall gå in och stifta lag i den här frågan. Det vore inte alls bra. Men riksdagen kan ändå göra en meningsyttring. För direkt eller indirekt är det ändå vi som anslår pengar för att finansiera dessa tidningar. Då tycker jag att vi litet stillsamt kan påpeka att vi anser att de pengar vi anslår till tidningen skall användas på det sättet att normala principer om journalistisk integritet bör gälla och att dessa tidningar bör ha en självständig ställning. KU, som har uppgiften att försvara pressoch yttrandefriheten, har härvidlag ett särskilt ansvar. Jag tycker att det hade varit rätt klädsamt om Stig Bertilsson, som själv är tidningsman, hade engagerat sig litet mera i den här frågan i stället för i den fråga som jag inledningsvis berörde och som jag tycker är ganska menings = Prot. 1989/90:26 lös. 15 november 1989 Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3. SR äga (I VARA Så kanske några avslutande ord om vad Birgit Friggebo och också Stig Bertilsson var inne på, nämligen adressförsäljningen och direktreklamen. Det är i och för sig en knepig fråga. Jag tycker att dataoch offentlighetskommittén har lagt fram ett bra förslag, och jag önskar att regeringen kom loss och presenterade en proposition i frågan. Men jag tycker att man kan avvakta ett tag till. Man kan naturligtvis diskutera adressförsäljningen och direktreklamen — det är ju vad den används till i allmänhet — men jag tror inte att det är möjligt att helt avskaffa försäljningen av adresser. Jag tror t.ex. inte att de politiska partierna skulle uppskatta det, och då tycker jag att det är riktigt att detta regleras på ett bra sätt. Samtidigt anser jag — det hör inte direkt till det här betänkandet — att den typen av reklam och försändelser skall åläggas en betydligt högre reklamskatt än i dag, vilket vi i vpk förgäves har yrkat på här i riksdagen. Det är bättre att i stället premiera den annonsering och reklam som sker via dagspressen och som bidrar till, indirekt, att befrämja den fria opinionsbildningen. En ökad reklamskatt på direktreklamen kan också användas för att förbättra presstödet och därmed mångfalden inom pressen. Det här är en litet knepig fråga, men jag tror inte att vi kan komma bort från direktreklamen. Därför tycker jag att det är bättre att adressförsäljningen sker i reglerade former och via samhälleliga organ.

Herr talman! Bo Hammar säger att det självklart skall vara så att man anger lagrum i ett myndighetsbeslut och att han skulle vara den förste att ställa upp på en lagreglering av detta, om det visar sig att det finns missförhållanden. Bo Hammar har ju gjort sig känd för att han kan ändra ståndpunkt och låta sig övertygas av en debatt i kammaren, och det är min förhoppning att han skall göra det nu också. Det är mycket lätt att ta kontakt t.ex. med skattemyndigheterna och höra efter hur situationen är där. De allra flesta besluten innehåller hänvisning till vilket lagrum man har stött sig på, men det förekommer beslut där det inte gör det. När jag undersökt saken vidare, har jag funnit att det finns en värre bakgrund än vad jag trodde. Den bakgrunden är att tjänstemännen och de som har utfärdat besluten saknar kompetens för att själva avgöra vilket lagrum de stöder sig på, och därför kan de inte skriva ut vilken paragraf det handlar om i den speciella lagen. Det ställs också krav, inte minst från kammarrätterna, på att det måste bli en allmän kompetenshöjning hos skattemyndigheterna och deras tjänstemän. Jag är alldeles övertygad om att det skulle bidra till en kompetenshöjning om man genomförde en lagändring i den riktning som föreslås i reservation 1, nämligen att när en myndighet skriver ut ett beslut åligger det tjänstemannen att själv göra klart för sig vilket lagrum han eller hon stöder sig på i beslutet. 101 Här förekommer alltså ett beteende som inte är bra ur rättssäkerhetssynpunkt, även om det inte är av en stor omfattning. Men det räcker med några fall för att vi skall ta tag i den här frågan.
Herr talman! Bo Hammar talade om att uteblivna motiveringar enligt vår uppfattning skulle förekomma ymnigt. Men det påstod jag aldrig, Bo Hammar, utan jag bara konstaterade att det är en trygghetsfråga att enskilda människor har möjlighet att se varpå myndigheterna stöder sig när de fattar besluten. I övrigt hänvisar jag gärna till Birgit Friggebos utmärkta inlägg här. När det gäller den andra frågan, som Bo Hammar ansåg vara viktigare, kan jag gärna säga att Bo Hammars motion innehåller en del intressanta inslag. Men han har inte kunnat visa att han inte tummar på ägaroch utgivarrollen i sitt förslag, och därför har jag inte kunnat ställa upp på motionen. Journalisterna har i dag ett väldigt gott stöd i avtalet mellan TA och Svenska Journalistförbundet när det gäller deras roll, och där har man i grunden förutsättningarna för arbetet även på statliga personaltidningar. Men ge inte upp, Bo Hammar, vi kanske kan diskutera det här vidare så småningom!
Herr talman! I utskottet försökte vi vid ett flertal tillfällen, från framför allt folkpartiet som hade motionerat, få fram exempel på att det är ett reellt problem att myndigheter inte motiverar sina beslut. Vi sade att om det är så, måste man göra någonting åt det, men vi kunde inte få fram de exemplen, och det är litet knepigt att stifta en lag rätt ut i luften. Som jag sade i mitt inledande anförande, tycker jag att man skall vara litet försiktig med att stifta lagar som kanske inte behövs. Nu kom Birgit Friggebo med en del exempel, och det är i och för sig intressant. Jag har naturligtvis förtroende för Birgit Friggebo, men det är inte så totalt obegränsat att jag är beredd att utan vidare på stående fot ändra uppfattning och säga att jag ansluter mig till reservationen. Det har jag visserligen gjort en gång tidigare, men man kan inte göra det varje gång. Och vi kunde som sagt ha fått de här exemplen litet tidigare och då också fått tillfälle att bedöma dem. Jag tror ändå inte att det är något utbrett problem. Men kan ni påvisa det, får vi återkomma nästa år, och då skall vi gärna lagstifta. Stig Bertilsson tog upp samma fråga och kom också in på min motion och reservation 3 om hur vi skall ha det med personaltidningarna. Han sade att det finns intressanta inslag i motionen och reservationen, och det tackar jag för. Vad det handlar om är något slags markering från utskottets sida, och jag tycker inte att det vare sig inkräktar på ägareller utgivarrollen eller kolliderar med tryckfrihetslagstiftningen och den allmänna princip vi har att riksdagen inte skall lägga sig i pressens sätt att fungera. Men det här är ju tidningar som vi bidrar till att finansiera. Om vi säger att vi anser att de skall fungera enligt normala journalistiska principer, tycker jag inte att det är fråga om någon inblandning från vår sida.
Herr talman! Med tanke på Bo Hammars öppenhet här skall jag inte bråka vidare med honom, utan jag avvaktar nästa års behandling av denna fråga.

Herr talman! Det är viktigt att vi har en oberoende press med en fri ställning och vakna journalister. Därför har vi i miljöpartiet ställt oss bakom motionen från vpk. Det är viktigt att tidningarna kan fungera som ett debattforum och inte bara som ett språkrör för dem med vissa speciella åsikter. Vi anser det därför vara viktigt att riksdagen ger sin mening till känna i denna fråga och att vi försöker komma till rätta med de problem som avspeglas i SJ:s tidning. Därför yrkar vi bifall till reservation 3. Vi anser också att data normalt sett skall användas bara för de ändamål som de ursprungligen samlades in för. Man kan kanske tänka sig undantag, men det skall i så fall vara mycket specificerade fall då man verkligen vet vad det är fråga om. Det är enligt vår mening en form av missbruk när man försöker tjäna pengar på våra privatliv. Därför är det rimligt med ett förbud i denna fråga såsom föreslås i reservation 4, vilken jag härmed yrkar bifall till. Tack för ordet.

Herr talman! Jag vill bara säga ett par ord till Catarina Rönnung med anledning av diskussionen om personaltidningarna. Jag tror att detta är en ganska viktig fråga. Vi har många personaltidningar inom statliga företag, myndigheter och förvaltning. Det är faktiskt skattebetalarna och vi riksdagsledamöter som representanter och ombud för skattebetalarna som anslår pengarna. Jag menar inte att vi skall uppträda som något slags arbetsgivare och diktera för dessa tidningar; tvärtom. Vi skall endast komma med ett stillsamt påpekande om att dessa pengar står till förfogande och att man kan ge ut tidningar av olika slag. Men vi anser att dessa tidningar då skall tjäna som instrument för en fri och öppen debatt. De anställda skall fritt kunna uttrycka sina åsikter, man skall kunna komma med kritik mot företagsledningen och med förslag. Dessa tidningar skall icke fungera som något slags megafoner för företagets, förvaltningens eller myndighetens ledning. Om det fungerar på det sättet — vilket det tyvärr gör på ganska många håll, och vi har haft en del dramatiska konflikter —, måste vi ta oss en funderare på om man skall ge ut den här typen av tidningar. Det vore bättre att öka på reklamanslaget för företagseller förvaltningsledningen om de behöver göra reklam för sig. Vill man ge ut tidningar tycker jag att man skall ge ut tidningar. De skall fungera enligt normala journalistiska principer med de pressetiska regler som vi har. Det var den lilla markering som jag tyckte att riksdagen och utskottet skulle göra, utan att på något sätt lägga sig i tidningarnas redigering eller föranstalta om något slags lagstiftning. Jag är ledsen över att man inte velat gå med på detta från socialdemokratiskt håll och att de andra partierna utom miljöpartiet inte heller gått med på det.

Herr talman! Jag vill inte ha färre personaltidningar. Jag vill ha fler tidningar över huvud taget, mer mångfald, större debatt och livligare meningsutbyte. Det har varit min avsikt med den här motionen. Jag vill på en punkt ge Catarina Rönnung rätt. Jag kanske var litet orättvis. Jag anser att utskottet skulle ha kunnat gjort en mycket starkare markering, men jag skall erkänna att det ändå var ett litet steg som utskottet tog i och med den här skrivningen. Det vill jag ändå notera. Jag hoppas att det kanske kan påverka olika företag, förvaltningar och myndigheter i deras syn på detta. Men jag är inte riktigt så optimistisk som Catarina Rönnung. Jag tycker att vi kunde ha gått litet längre, men jag noterar i alla fall det här lilla steget.

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp i debatten om det här betänkandet utan spara krafterna till litet senare. Men när jag får höra folkpartiets motivering till reservation I om motivering av tillämpad författningsbestämmelse kunde jag inte hålla mig ifrån mikrofonen. Vi har haft uppe den här frågan i utskottet vid åtminstone tre olika tillfällen. När jag läste den här motionen tänkte jag: Oj, är det verkligen på det viset att domstolen inte motiverar det beslut man har fattat! Så kan det väl bara inte vara? Jag kontrollerade den frågan med olika jurister och andra som är rätt kunniga på det området. Det visade sig då att man för tre fyra år sedan tagit initiativ till en förändring på det här området. Det har skett en smärre revolution när det gäller hur man motiverar besluten, och det är i dag inte längre något problem. Jag ville efter detta att folkpartiets ledamot i utskottet skulle konkretisera vilka problem som fanns och åtminstone plocka fram ett beslut som inte gick i den här linjen. Jag tror att vi hade frågan uppe två eller tre gånger i utskottet. Jag fick aldrig fram något exempel på ett sådant beslut, och därför kunde miljöpartiet inte heller stödja reservationen. Jag tyckte att det var litet patetiskt när jag under en utskottsbehandling fick reda på att man minsann inte skrev motioner för att Hans Leghammar skulle stödja dem. Man skrev motioner när man fått signaler från sina väljare. Jag tyckte då att det var ett litet konstigt sätt man hade att föra fram synpunkter i riksdagen på. Jag ansåg att det viktiga var sakfrågan. Det var den man ville förändra. Vill man förändra sakfrågan får man också bemöda sig om att plocka fram underlag för att få med sig en majoritet. Det gläder mig att folkpartiet nu så här sent har börjat plocka i materialet. Men det är litet väl sent för att vi miljöpartister skall kunna ändra oss. Folkpartiet har haft gott om tid att plocka fram det här materialet under utskottsbehandlingen. Man behöver = Prot. 1989/90:26 inte komma dragande med det i kammaren när jag uttryckligen har begärt 15 november 1989 fram materialet flera gånger under utskottsbehandlingen.

Herr talman! Hans Leghammar säger själv att han under utskottsbehandlingen fick uppgifter om att folkpartiet fått signaler från sina väljare om att sådant här förekommer. Det trodde inte Hans Leghammar på. Han har naturligtvis samma möjligheter som alla vi andra att själv ta kontakt med någon myndighet och höra efter hur det verkligen ligger till. Det finns ingen anledning för oss att komma springande med information och serva Hans Leghammar med underlag för hans ställningstagande. Det får han ta fram själv. Vi i folkpartiet har flera gånger i utskottet redovisat att vi fått signaler från människor som hört av sig till oss. Men Hans Leghammar trodde inte på det. Jag har gått vidare och gjort egna ytterligare undersökningar efter utskottsbehandlingen. Det har naturligtvis Hans Leghammar också möjlighet till. Vi får väl avvakta nästa års behandling. Jag skulle rekommendera Hans Leghammar att ta kontakt med någon skattemyndighet eller någon kammarrätt för att efterhöra hur situationen verkligen är.
Herr talman! Om jag som riksdagsledamot vill övertyga en majoritet i riksdagen i en viss fråga försöker jag givetvis plocka fram så sakligt material som möjligt för att övertyga denna majoritet. Jag försöker då inte slänga ifrån mig frågan genom att säga: ”Om ni vill vara med på den här reservationen eller den här motionen får ni ta reda på sakunderlaget själva.” Jag tycker att det är ett litet onyanserat sätt att debattera och försöka föra fram nya sakfrågor på. Är man intresserad av och upprörd över hur domstolar beter sig i ett visst ärende tycker jag att man skall plocka fram material till dem som kan vara beredda att stödja reservationen eller motionen. Om man inte gör detta är man antingen ute på populistiskt vatten eller så anser man inte att sakfrågan är så viktig. Jag tror visst att man kan få signaler. Jag får också varje dag en mängd signaler från olika människor om fel i rättssystem och en inkonsekvent lagstiftning osv. Men jag skriver inte motioner utifrån sådana signaler, utan jag skriver motioner utifrån konkreta fakta. Det trodde jag faktiskt att folkpartiet också gjorde. Om folkpartiet har konkreta fakta som man skriver motioner utifrån får man lov att visa upp dessa fakta. Då lovar jag, fru Friggebo, att jag skall stödja folkpartiet nästa år. Ta fram konkreta fakta, så skall vi stödja er nästa år.

Herr talman! Mycket av vårt arbete här i riksdagen bygger på förtroende mellan ledamöterna också över partigränserna. Vi brukar inte behöva skaffa fram papper och bevis på allting vi överlägger om — det är min erfarenhet från långvarigt regeringsarbete och kammararbete. Jag tror att Hans Leghammar känner litet desperation på grund av sin okunnighet just i denna fråga och oförmåga att känna förtroende över partigränserna. Jag ser fram emot att vi kan åstadkomma en förändring nästa år.
Herr talman! Om det behövs en förändring skall Birgit Friggebo minsann få mitt stöd. Anledningen till att jag ville ha konkreta bevis på att dessa signaler var riktiga var att de jurister jag hade pratat med sade att detta inte var något problem i dag, utan man hade rättat till problemet efter en lagändring för några år sedan. Jag tror på de juristerna lika väl som jag vill tro på folkpartiets representanter. När man då inte kunde plocka fram något material, tyckte jag inte att det fanns någon anledning att stödja detta förslag. Jag tycker att det är konstigt att man bemödar sig att plocka fram material först när frågan kommer till kammaren. Hade man möjlighet att plocka fram material, tycker jag att man kunde ha gjort det i ett tidigare skede i stället för att komma dragande med det i sista minuten.

Herr talman! Catarina Rönnung argumenterade mot ett förslag som ännu inte var ställt i kammaren. För att det inte skall hänga i luften ber jag att få yrka bifall till reservation 2. Jag vill något kommentera den datapolitiska debatt som uppstod här. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till de motioner och reservationer vi tidigare har haft från centerpartiets sida. Däri har också behandlats de frågor som har diskuterats här i dag, såsom registerlagstiftning för de stora befolkningsregistren, insamlande av datauppgifter, användande för andra ändamål av uppgifter insamlade för ett ändamål och begränsning av registerdatas användning. Dessutom har vi under en följd av år föreslagit införande av ett moratorium för stora personregister i avvaktan på DOK:s förslag om bl.a. personnummeranvändningen. I det förslag som nu diskuteras i detta KU-betänkande föreslås en lagstiftning om köpfrid. Där har vi inte funnit anledning att reservera oss. Herr talman! Vi återkommer i rätt sammanhang, när det blir dags att diskutera datalagen, sekretesslagen och tryckfrihetsförordningen.

Herr talman! Betänkande 3 från KU handlar om kommunala frågor. Det är baserat på ett stort antal motioner, 26 stycken, från den allmänna motionstiden i år. Utöver många yrkanden om avslag på motioner finns i betänkandet också ett tillkännagivande till regeringen, som jag helt kort vill kommentera. Det gäller det kommunala partistödet. Det har visat sig att de nuvarande bestämmelserna i flera avseenden är omoderna eller kanske litet stereotypa. När man nu kommer till överläggningar mellan partierna, som ett resultat av tillkännagivandet, vill jag från moderat håll på det här stadiet skicka med den lilla passningen att detta inte får medföra ökade kostnader för kommunalt partistöd. Det är viktigt att man, även om man utvidgar stödet eller gör om det, är restriktiv så att man inte drar på sig ökade kostnader, som kanske kunde befaras annars. Herr talman! I övrigt vill jag beröra några av de reservationer som föreligger. Jag vill börja med att yrka bifall till samtliga reservationer där vi moderater finns med som undertecknare. Jag vill först säga någonting helt kort om reservation nr 1, som handlar om delning av kommuner. Det är inte svårt att tycka att folkviljan här borde få ett större genomslag än den har fått på senare år, framför allt sedan vi fick regeringsskiftet 1982 på hösten. Den nuvarande regeringen har varit mycket restriktiv, alltför restriktiv, när det gäller att ge möjligheter till att dela kommuner. Enligt vår uppfattning bör en kommundelning kunna ske om människorna i området vill det och framför allt om det är ekonomiskt försvarbart. År 1974 hade vi den senaste stora kommunsammanslagningen, när vi bantade antalet kommuner i vårt land till under 300. Det blev många reaktioner på det. När vi hade borgerliga regeringar under 70-talets andra hälft såg vi flera exempel på hur man verkligen prövade möjligheterna att dela stora kommuner. Jag har sett utmärkta exempel bl.a. i Skaraborgs län, där den lilla kommunen Essunga återuppstod efter en stor folkviljeinsats i en del av det som var Vara kommun. Man var inte rädd för att pröva möjligheten att dela kommuner. I Alingsås kommun finns en del som heter Bjärke, som hade varit egen kommun fram till 1974. Under andra hälften av 70-talet prövade man om det inte var möjligt att låta Bjärke bli en egen kommun igen. En folkomröstning genomfördes. Den visade att det faktiskt inte fanns majoritet för att Bjärke skulle bli en egen kommun. Frågan prövades dock noggrant, och den möjligheten tycker jag att man skall släppa fram. Att man gör en prövning behöver ju inte innebära att det faktiskt blir en kommundelning. Men i framför allt demokratihänseende är det väsentligt att man verkligen får möjlighet att undersöka det. Många kommuner blev för stora 1974. Vi skulle uppnå en mängd fördelar, som jag dock inte skall gå in på ytterligare här, och kunna vitalisera det kommunala livet genom att dela åtminstone några kommuner. Det är jag helt övertygad om. I reservation nr 6 talar vi om snabbare valgenomslag i kommunala styrelser och nämnder. Som bekant har vi i dag val i september. Nya fullmäktige tillträder då. Kommunstyrelser och nämnder tillträder dock inte förrän på nyåret. Det finns egentligen ingen som helst anledning till att det skulle behöva vara på det sättet. Det har man t.ex. visat i Stockholm, där kommunstyrelsen väljs redan under hösten. Nu har man någon sorts interregnum, eller en period under hösten då man väntar på att den nya kommunala ledningen skall tillträda. Detta borde vara enkelt att ändra på, så att man kunde få ett snabbt genomslag, inte bara i Stockholm, utan över hela landet, Reservation nr 10 är ganska intressant. Där talas om öppna nämndoch utskottssammanträden. Det måste ändå sägas vara väsentligt, herr talman, med en ökad offentlighet och därmed förhoppningsvis ett ökat intresse för kommunala frågor. Vi har i vår reservation sagt att vi vill ha en försöksverksamhet, där en kommun skall kunna besluta att en eller flera nämnder har öppna, offentliga sammanträden. Vi kan ju jämföra med de öppna utskottsutfrågningarna här i riksdagen, åtminstone i det avseendet att de har medfört ett betydande intresse för den verksamhet vi håller på med. Alla kanske inte tycker att det är positivt — jag vet inte. Vi har av någon anledning mött och möter ett ihärdigt motstånd från framför allt socialdemokraterna i denna fråga. En förändring av detta slag skulle vitalisera livet i kommunerna. Jag är övertygad om att detta skulle kunna vara välgörande i en tid när vi ser att framför allt unga människor kanske inte är så intresserade av politik — alla undersökningar visar ju att de inte är det. Jag måste säga att det är svårt att förstå det socialdemokratiska motståndet i detta fall. Jag vill också parentetiskt nämna reservation nr 12, som handlar om rådgivande kommunala folkomröstningar. Kunde man använda det instrumentet mera skulle man också vitalisera kommunerna och öka engagemanget i kommunerna. Som exempel kan jag nämna skattefrågorna. Vi moderater anser i grund och botten att det inte skall vara möjligt för kommunerna att höja kommunalskatten utan att först rådfråga människorna i kommunen om detta genom en folkomröstning. Detta skulle vara möjligt, och det skulle skapa ett mycket stort intresse för kommunens förvaltning. I detta betänkande behandlas även en motion från vpk om en utvidgning av den kommunala kompetensen. Vpk anser att kommunerna skall ha möjlighet till solidaritetsaktioner och att lämna u-landsbistånd. Bortsett från att denna motion måste sägas vara mycket olämplig, på grund av att vi skulle få en mängd stater i staten samt en mängd förvaltningar och kanske skulle behöva ha någon form av miniutrikesdepartement i varje kommun, så har väl kommunerna i dag, Bo Hammar, fullt upp med sina nuvarande uppgifter? Vi kan ju ideligen se exempel på att kommunerna har svårt att klara sina viktiga uppgifter. Det är därför som jag anser det vara angeläget att yrka bifall till reservation 14. Avslutningsvis vill jag nämna något om reservation 17 som även vi moderater står bakom. Med tanke på att det första som människor möter i form av offentlig verksamhet är den kommunala verksamheten vore det rimligt att JO hade talerätt också på detta område. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga reservationer som moderaterna står bakom.

Herr talman! I dag är det väl ingen som inte har insett nackdelarna med 60 och 70-talens kommunsammanslagningar och den hämmande effekt de haft på människors samhällsengagemang. De senaste årens sjunkande valdeltagande är förmodligen ett av de mer allvarliga tecknen på att människor känner sig långt ifrån möjligheten att påverka. Folkpartiets förslag och ställningstagande i detta betänkande syftar därför till att man på olika sätt skall öka den enskilda kommuninnevånarens engagemang i samhällsbyggandet, att öka insynen i beslutsorganen och också att ge reellt inflytande över besluten. Jag vill börja med, herr talman, att yrka bifall till de reservationer som folkpartiet står bakom, men jag tänker inte kommentera alla enskilt, utan jag skall koncentrera mig på de frågor som rör öppenhet och insyn och åtgärder för att stärka demokratin. Den kommunala verksamheten har ökat i stor omfattning under de senaste årtiondena, men fortfarande styrs kommunerna efter en svunnen tids politiska modeller som är avpassade efter små och lätthanterliga kommuner. En del förändringsförsök pågår, men mycket mer skulle kunna göras om inte majoriteten så envetet satte sig emot ett ökat folkligt inflytande. Först på senare tid har det blivit möjligt för kommuner att göra försök med en decentraliserad nämndorganisation — en modell som folkpartiet länge har förespråkat. Vi i folkpartiet anser också att kommunerna själva skall få avgöra om de vill genomföra en regelrätt delning utan att regeringen lägger sig i detta. Fortfarande är det dock omöjligt att välja kommundelsfullmäktige genom direktval. Det behövs en lag som gör detta möjligt. Utskottsmajoriteten skjuter frågan ifrån sig genom att hänvisa till kommunallagskommitténs arbete. Men sanningen är ju den att kommittédirektiven inte innehåller någonting om målet för arbetet — endast att frågan skall utredas. Vi har för vår del tagit ställning. Vi vill att kommunallagskommittén skall ha en klar inriktning för sitt arbete i denna sak — målet skall vara en lag som gör direktval möjliga. Först då ser kommundelens invånare en direkt spegling av kommundelens opinion. Andra viktiga åtgärder för att få människor mer engagerade i samhällsarbetet är att öka insynen och att oftare än nu ge människor möjlighet att tala om vad de tycker i olika frågor. Rådgivande kommunala folkomröstningar är ett bra sätt att ta reda på vad människor tycker i olika frågor, speciellt när det gäller frågor som uppstår mellan mandatperioderna och alltså inte har diskuterats ingående i en valrörelse. Men det krävs regler för vem och hur många som skall kunna initiera en folkomröstning, och det krävs regler för hur informationen skall gå till. Folkpartiet har upprepade gånger krävt en lagändring som gör det möjligt för kommunerna att besluta om öppna nämndoch styrelsesammanträden. Många vill gärna starta försöksverksamhet, men lagen lägger hinder i vägen. Vi anser att kommunerna själva skall besluta om formerna för öppenheten. Det kan gälla att öppna sammanträdena helt eller delvis, att ha en öppen informationsdel och en sluten beslutsdel eller andra modeller som kan vara aktuella. Den här öppenheten är tydligen farlig för socialdemokrater och kommunister som säger nej till förslaget. Vad är ni rädda för egentligen? Det skulle vara intressant att få ett enda bärande skäl till motståndet mot ökad öppenhet i den kommunala beslutsprocessen. Vårt ställningstagande gäller också insynen i kommunala bolag och stiftelser. Dessa har under de senaste åren blivit allt fler, och anledningen illustreras av uttalanden av typen att man då kan fatta snabbare beslut eller att man kan hålla vissa ställningstaganden hemliga. Det är precis denna tendens vi vill motverka. Allt som bedrivs i offentlig regi skall vara öppet för medborgarnas insyn och kontroll, beslutsfattarna skall kunna avsättas i demokratisk ordning. Beslutsordningen får ta den tid som behövs för att demokratin skall fungera. Det som inte kan skötas på sådana premisser skall skötas av andra än förtroendevalda och kommunalt anställda. Inte heller i detta sammanhang vill majoriteten ta ställning utan hänvisar till kommunallagskommittén. Men precis som i tidigare fall som jag redovisat har kommittén inte gett några direktiv för utredandet av frågan. Jag anser att kommittén borde ha gjort ett klart ställningstagande för öppenhet och insyn. En annan insats för att stärka demokratin är att låta valresultatet snabbare slå igenom i kommunala styrelser. Det är den ordning som nu gäller i Stockholms stad, och det är, anser vi i folkpartiet, en ordning som också andra kommuner borde få införa om de anser att det skulle fungera bra i den aktuella kommunen. Vad vi förespråkar är alltså en lagändring, som gör det möjligt för kommunerna att själva besluta hur de vill ha det. Det finns ett område där den politiska demokratin satts ur spel. Det är lagstiftningen som ger fackliga representanter närvarorätt i nämnder och styrelser. För oss är det principiellt oacceptabelt att personalen skall ha en särställning i förhållande till övriga kommuninnevånare, alldeles speciellt mot bakgrund av att det förekommer att småpartier med representation i fullmäktige och flera tusen väljare bakom sig inte har några platser i nämnder och styrelser. De fackliga representanternas närvarorätt bör därför upphöra. Utskottet har också funnit skäl att göra ett tillkännagivande till regeringen. Det gäller kraven på en lösning på frågan om hur det kommunala partistödet skall utformas. Trots att många månader har gått sedan förtroendeuppdragsutredningen lade fram sitt betänkande har några kontakter inte tagits från civildepartementets sida, utan de politiska partierna väntar fortfarande på den kontakten. Utskottet har framhållit att det är angeläget att denna fråga skyndsamt löses. Det är bra. Herr talman! Sammanfattningsvis anser jag att det är beklagligt att socialdemokrater och kommunister på avgörande punkter är så negativt inställda till att förbättra människors insyn och inflytande på det kommunala området. När skall glasnost och perestrojka komma till de socialistiska partierna i Sverige?

Herr talman! Från centerpartiets sida har det under fjolåret inte väckts några motioner på det kommunaldemokratiska fältet, därför att vi nu har fått en utredning om kommunallagen. Den översynen borde vi kunna avvakta och se hur långt vi kan komma gemensamt för att utveckla den kommunala demokratin. Det har i utskottet ändå inte varit möjligt att avstå från ställningstaganden på en rad punkter, eftersom det föreligger motioner — vi har också motioner från centern. Det är intressant att även här kunna diskutera dessa frågor. Kommunerna förvaltar huvuddelen av den offentliga verksamheten. På vilket sätt kan vi effektivisera den kommunala verksamheten? Under 70-talet diskuterades demokratifrågorna ganska naturligt i stäptåget på kommunsammanläggningarna. Det var ett ingrepp i den kommunala demokratin som många upplevde som påtagligt. Under 80-talet har frågan i huvudsak gällt det ekonomiska området och hur man genom decentralisering skulle kunna återta vad som förlorades under 60 och 70-talens kommunsammanläggningar. Det finns några frågor i detta betänkande som blir särskilt intressanta från den här utgångspunkten, t.ex. delning av kommuner. Det förekom kommundelningar under perioden 1976-1982. Detta fann socialdemokraterna så förkastligt att man var tvungen att ta upp det i granskningsbetänkandet och på ett konstruerat sätt angripa de dåvarande regeringarna, som hade beslutat om kommundelningar. Det fick alltså inte ske att kommuner delades när det var ett folkligt lokalt intresse. Den uppfattningen håller socialdemokraterna fast vid genom att över huvud taget avvisa förslagen om en positivare inställning till delning av kommuner. Vi anser att det inte finns fog för detta motstånd mot det lokala intresset. Därav reservation 1, som jag yrkar bifall till. Frågan om direktvalda kommundelsnämnder hänger samman med frågan om på vilket sätt den lokala befolkningen skall kunna få inflytande. Den socialdemokratiska vägen tycks i dag vara att begränsa inflytandet lokalt. Möjligheterna är inte öppna vare sig till vidgade kommunala folkomröstningar eller till direktvalda lokala organ. Det finns visserligen möjligheter i dag att inrätta lokala organ. Jag tror att kommunallagsarbetet kommer att leda fram till att dessa möjligheter vidgas för kommunerna. Jag hoppas att det blir så. Samtidigt tycker jag mig märka en strävan att centralt i kommunen via kommunstyrelsen fördela resurserna, bestämma precis vad man skall tycka och tänka i kommundelarna. Då har den ena handen tagit tillbaka vad den andra gav. Att inte våga pröva frågan om direktvalda kommundelsnämnder är, som jag ser det, ett uttryck för en centralistiskt inställning. Därmed yrkar jag bifall till reservation 5. På samma sätt kan man också se på frågan om de öppna nämndsoch utskottssammanträdena. Vi förespråkar en försöksverksamhet på det området. Detta gäller ju ingalunda ärenden som berör myndighetsutövning mot enskilda. Detta tycker jag är viktigt att understryka i detta sammanhang. De rådgivande kommunala folkomröstningarna har alltså redan nämnts. Det är inte fråga om att avgöra om vi skall ha kommunala folkomröstningar eller inte. Den möjligheten finns redan, och den möjligheten utnyttjas också. Däremot kan det då och då uppstå tveksamheter om vem som skall kräva en sådan, på vilket sätt minoritetens intressen kan tas till vara, hur frågorna skall ställas och vem som skall bestämma. Detta menar vi bör läggas in i förfarandereglerna. En intressant fråga till Stig Bertilsson som sade att man inte skall kunna höja skatten utan kommunal folkomröstning: Kan man sänka skatten utan kommunal folkomröstning? Vi har också synpunkter på vidgad kommunal kompetens. Det finns en reservation om kompetensen när det gäller u-landsbiståndet. Vi har inte reserverat oss på denna punkt från centerns sida. Det fanns inget stöd i kommunallagskommittén i varje fall till uppfattningen att utvecklingen skulle gå i en sådan riktning att det var motiverat att göra ett uttalande så som det är formulerat i reservation 14. Den andra frågan om en utvidgning av kommunal kompetens, nämligen den om kommunal vårdnadsersättning i reservation 13 som jag yrkar bifall till, är betydligt intressantare. Här har kommuner föreslagit olika modeller för kommunal vårdnadsersättning. Den frågan är mycket aktuell i dag. Det intressanta är att man i stället för att överlåta åt kommunen att avgöra detta överlåter åt domstolar att i rättspraxis fastställa olika praxis. Det är alltså olika tolkningar av vad som är möjligt och vad som inte är möjligt för kommunen på detta område. Det tycker vi är helt fel. Vi skall klara ut här i riksdagen vilka möjligheter kommunerna skall ha och vidga kompetensen. Sedan får kommunerna själva avgöra om man vill tillämpa detta eller inte inom ramen för det som är aktuellt på barnomsorgsområdet i resp. kommun med beaktande av de målsättningar som vi i övrigt har inom barnomsorgsområdet. Herr talman! Låt mig avsluta med att kommentera frågan om partistödet. Vi har många gånger från konstitutionsutskottets sida noterat att det skall bli överläggningar mellan partierna i denna fråga. Jag hoppas att socialdemokraterna och regeringen med ledning av detta betänkande äntligen kommer till skott. Detta har diskuterats så pass länge att vi måste få ett avgörande. Jag vill i motsats till Stig Bertilsson inte ha någon "passning" till regeringen, därför att vi från partiernas sida kan framföra våra synpunkter i samband med överläggningar om kommunalt partistöd. Vi vill inte ha sådana begränsningar som Stig Bertilsson vill införa. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer där centern deltar.

Herr talman! Det är många gamla käpphästar som är ute och rör på sig i detta betänkande. Det är frågor som vi egentligen har diskuterat år efter år. Jag skall därför vara väldigt kortfattad, inte minst med tanke på att många av dessa frågor nu är under slutbehandling i kommunallagskommittén. Vi får alltså tillfälle att återkomma sedan kommittén har lagt fram sitt betänkande och regeringen kommit med en proposition. Jag vill yrka bifall till reservation 7, som jag tycker är väldigt viktig. Det gäller den demokratiskt viktiga principen att alla partier som har blivit invalda i kommunfullmäktige skall ha möjlighet att arbeta på ett demokratiskt sätt, att de skall ha möjlighet att följa kommunens arbete. Då fordras det att partierna har insyn i de kommunala nämndernas arbete. Häpnads väckande nog förhåller det sig inte så i dag. Vpk och miljöpartiet har reserverat sig i det fallet. En rad lokala partier kan drabbas av samma problem, nämligen att de inte kan arbeta på samma sätt som andra partier. Jag tycker att det borde vara ganska enkelt att villfara begäran om att alla partier skall ha samma rättigheter, att alla partier skall ha möjlighet att åtminstone få insyn i de kommunala nämndernas arbete. Med detta yrkar jag bifall till reservation 7. Ylva Annerstedt undrar varför de socialistiska partierna inte vill ha glasnost och perestrojka här hemma. Jo, det tror jag att man vill ha — åtminstone vill vi i vpk ha det. Ylva Annerstedt förordar glasnost och perestrojka. Men samtidigt kan hon inte vara med på att förorda att alla partier får insyn i de kommunala nämndernas verksamhet. Öppenheten sträcker sig alltså inte längre. En rad minoritetspartier, mindre partier, skall således utestängas från insyn i den kommunala verksamheten på en lång rad olika områden, trots att väljarna har valt in dessa partier i kommunfullmäktige. Det är inte mycket till glasnost och öppenhet. Jag tycker inte heller att det är mycket till öppenhet när man vill förmena de fackliga representanterna möjligheten att följa överläggningarna inom olika kommunala organ. Det handlar ju inte alls om att de skall ha tillfälle att vara med och bestämma. Det handlar inte alls om något slags korporativt inflytande, utan det handlar om en sorts försöksverksamhet som går ut på att man skall kunna ha insyn i olika frågor som berör de kommunalt anställdas dagliga arbetsliv. Jag tycker att det är helt rimligt att den här möjligheten finns och vill gärna notera i det sammanhanget — detta gläder mig nämligen — att miljöpartiet åtminstone i någon mån har distanserat sig från de borgerliga partierna, även om miljöpartiet också har en reservation här. Vi vill dock inte förmena de fackliga organisationerna den här möjligheten. Vi tycker inte, som sagt, att det är riktigt att säga att det här handlar om ett slags korporativt inflytande. Det här kontrasterar också mot Ylva Annerstedts tal om öppenhet. Herr talman! Jag skall inte i övrigt kommentera de olika reservationerna. Jag vill bara säga att i vissa frågor verkar en del av argumenten väldigt bestickande. Stig Bertilsson t.ex. var inne på detta med att de lokala folkomröstningarna skulle verka vitaliserande för demokratin, att det skall finnas ytterligare möjligheter att genomföra folkomröstningar på kommunal nivå. Men vi har ju redan den möjligheten. Jag tycker inte att Sjöboomröstningen var särskilt vitaliserande för den kommunala demokratin. Jag kan tänka mig att andra populistiska opinioner kan utnyttja det här instrumentet. Stig Bertilsson säger också, och det är intressant, att folkomröstningen kan användas som ett instrument för att stoppa skattehöjningar och kanske också för att stoppa byggandet av förläggningar för invandrare eller hem för utvecklingsstörda. Jag kan alltså tänka mig att det skulle vara en rad olika kommunala folkomröstningar som inte skulle verka särskilt vitaliserande för det demokratiska klimatet i vårt land. Jag tycker nog att det när det gäller huvudregeln i den svenska demokratin skall handla om den representativa demokratin. Jag avvisar inte folkomröstningar. Själva propagerade ju vi i vpk ivrigt för en folkomröstning i kärn kraftsfrågan och därför tycker jag att det var bra att vi fick en sådan omröstning. Men det skall gälla i undantagsfall. det skall alltså inte vara något slags dagligen förekommande hot — som t.ex. att om de valda representanterna fattar det eller det beslutet, måste det bli en folkomröstning. Jag tror att det skulle kunna få väldigt svåra konsekvenser i en del fall. Det gäller även en annan sak — och det här låter trevligt — nämligen detta med att kunna dela kommuner om det finns lokala opinioner för det. Men även det har jag i viss mån upplevt. Man kan tänka sig att det inom en kommun finns ett utpräglat och välmående överklassamhälle som skulle kunna leva väldigt flott och galant om man slapp bekymren i övriga delar av kommunen. Men jag tycker inte att en sådan lokal opinion utan vidare skall få bestämma om en brytning med kommunen i övrigt, om att inget ansvar längre tas av vissa för andra delar av kommunen där människorna har det betydligt svårare och lever under betydligt sämre ekonomiska omständigheter. Vi vill alltså inte att man skall kunna säga: Vi vill inte vara med och betala andras sociala utgifter och annat. Jag tycker nog att också miljöpartiet i det här fallet skulle tänka över saken en gång till. Det låter bra att en lokal opinion skall kunna bestämma sig för en utbrytning från kommunen. Men det finns, som sagt, vissa komplikationer som gör att man inte alltid skall villfara den typen av opinioner. Med detta, herr talman, yrkar jag avslutningsvis bifall till de reservationer som vpk stöder. Förutom reservation 7, som jag tidigare har nämnt, gäller det också reservationerna 15 och 16.

Fru talman! Om jag nu kommer ihåg rätt från Bo Hammars inlägg före middagspausen så beskyllde han mig för att vara emot eller vilja motverka insyn och öppenhet för små partier. Tvärtom sade jag faktiskt i mitt inlägg att det är märkligt att ge kommunal personal plats i nämnder och styrelser när mindre partier, med representation i fullmäktige och med kanske flera tusen väljare bakom sig, inte har den representationen. Det var således helt fel. Kommunallagskommittén har dessutom i uppdrag att behandla den här frågan. I detta avseende -— till skillnad från en del andra frågor som jag tog upp i mitt inlägg — finns en klar inriktning på uppdraget till kommunallagskommittén. Det är en vilja att ge möjlighet för småpartier att få representation i större utsträckning än nu är fallet.
Fru talman! Egentligen var det väl så att Ylva Annerstedt angrep vpk och socialdemokraterna för att vara emot öppenhet när det gäller kommunalpolitiken. Jag påpekade då i all stillsamhet att det finns en reservation som skulle garantera även mindre partier full insynsrätt i angelägenheterna i de olika kommunala nämnderna. Folkpartiet står inte bakom den reservationen. Möjligen kan vi få med folkpartiet så småningom, om jag får tolka Ylva Annerstedt på det sättet. När det gäller öppenheten kritiserade jag folkpartiet för att det är emot att de fackliga representanterna skall kunna få insynsplatser i olika kommunala instanser utan att ha möjlighet att påverka några beslut. Folkpartiet har reserverat sig emot den fackliga representationen tillsammans med de andra borgerliga partierna och delvis miljöpartiet. Det tycker jag är beklagligt. I ett sådant läge tycker jag inte att man skall tala så vitt och brett om att man står för öppenhet och kritisera andra partier för att de skulle vara mera slutna.
Fru talman! Det är uppenbart att både vpk och socialdemokraterna säger nej till öppna nämndsammanträden och till kommunala folkomröstningar. Jag beklagar det.
Fru talman! Jag vet inte om kommunala folkomröstningar är något särskilt tecken på öppenhet. Jag nämnde tidigare exemplet med Sjöbo och de excesser som pågick där. Man kan tänka sig andra folkomröstningar av samma slag. I mitt inledningsanförande framhöll jag att det trots allt är den representativa demokratin som är huvudprincipen i vårt statsskick. Sedan kan man tänka sig folkomröstningar, och de är möjliga att genomföra i olika sammanhang. Jag tycker dock inte att det är något tecken på öppenhet att man kraftigt vill utöka möjligheterna att genomföra olika typer av folkomröstningar.

Fru talman! Miljöpartiet står bakom många av reservationerna i detta betänkande. Jag skall beröra de flesta av dem. Den första reservation vi har ställt upp bakom är reservation nr 1 om delning av kommuner. Vi tycker att det har funnits en alltför snäv inställning när det gäller kommunindelningar och att man gick litet för hårt fram vid kommunsammanslagningen under 60 och 70-talen. Man bör i princip ha en kommunal praxis om att man skall släppa fram det här. Vi har inte velat släppa det hela vägen ut, men den kommunala principen bör vara att det skall godkännas. Jag tycker dock som Bo Hammar att i extremfallen när de rika vill köpa sig fria från socialt och annat ansvar skall man vara försiktig. Principen bör i alla fall vara att kommunernas begäran skall beviljas. Det finns vidare ett par reservationer om vikten av att återinföra begreppen stad och stadsfullmäktige. Jag tycker att det känns litet avlägset. När man har gått med på en kommunreform, kan jag inte riktigt förstå varför begreppet stad är så viktigt och varför man skall kalla det för stadsfullmäktige i stället för kommunfullmäktige. Vi stöder inte reservationerna med det innehållet. Reservation 5 behandlar direktvalda kommundelsnämnder. I miljöpartiet tycker vi att decentraliseringen och breddningen av demokratin är mycket viktig. Om inte systemet med kommundelsnämnder skall förfelas och gå snett, är det mycket viktigt att man fullföljer demokratitanken och låter väljarna få påverka vilka personer som skall sitta i de olika kommundelsnämnderna. Jag hoppas att vi kan få en lösning på detta framöver, även om det kanske inte är så troligt. Snabbare valgenomslag i kommunala styrelser tas upp i reservation nr 6. I Stockholm har man redan i dag möjligheten att relativt snart efter ett val få ett genomslag i nämnder osv. Jag anser att grundprincipen i de kommunala frågorna är att kommunen själv skall kunna få bestämma i sådana frågor. Det har fungerat bra i Stockholm. Det har funnits behov av ett snabbare valgenomslag i andra kommuner, där det kan bli litet patetiskt om man efter ett regimskifte får en budget som inte överensstämmer med den sittande majoritetens åsikter. När det gäller demokratifrågorna i stort finns det ett ganska konservativt tänkande i många avseenden. Jag önskar en radikalisering, inte minst från vpk:s sida. Vpk tror tydligen att man måste lägga locket på när det gäller många av möjligheterna att bredda demokratin. Ytterligare ett område där vi har ställt upp bakom en reservation gäller insyn för samtliga partier i kommunala nämnders arbete. I reservation 7 har vi trots allt fått med vpk. Ylva Annerstedt från folkpartiet och företrädare från andra partier har talat om glasnost. Vore det nu inte dags att börja tala om glasnost även när det gäller de olika politiska partiernas möjligheter att arbeta ordentligt i nämnderna? De övriga partierna borde kunna lägga på oss såsom nyvalda ett ansvar för hela biten. Men hur skall ett litet parti kunna ta ansvar i t.ex. kommunfullmäktige om det inte får insyn i vad som händer i nämnder m.fl. organ? I reservation nr 9 tar miljöpartiet upp den fackliga representationen i kommunala nämnder. Vi tycker att om man har ett representativt system och ett valsystem är det de som skall gälla. Fackföreningarna skall då inte tillåtas komma in litet grand vid sidan om. Det finns ett behov av att facken även på kommunal nivå skall ha insyn. Precis som i arbetslivet i övrigt kan det ske genom olika förhandlingar och MBL-avtal. Vi finner ingen anledning till att facken skulle ha en särskild representation i de kommunala nämnderna. Skulle det vara så viktigt med de kommunalanställda, får de väl bilda ett eget parti och ställa upp på samma villkor som alla andra. När det gäller fortsatt öppning och breddning av demokratin är det mycket viktigt med försöksverksamhet med öppna nämndoch utskottssammanträden. Vi stöder därför reservation nr 10. Rådgivande folkomröstningar har vi diskuterat flera gånger i utskottet under den korta tid jag har varit med. Jag tycker att det är litet konstigt att höra vpk, som ofta diskuterar att bredda demokratin, att stänga dörren för kommunismen och att ta bort k-et i sin partibeteckning, men som för fram Sjöbo så snart man börjar tala om folkomröstningar. Frågan är: Tror man på den ansvarstagande människan och på den egna förmågan att argumentera för att föra demokratin framåt, eller måste det finnas en statsmakt som trycker ned oönskade effekter i samhället? Jag tror inte att man kväser en debatt genom att inte tillåta den, som när man vill kväsa fientligheten mot invandrare i Sjöbo, sätta locket på och inte låta debatten komma fram. Jag tycker att vi när vi åkte runt med utskottet i Sovjet i höstas fick se ett ganska typiskt exempel på vilka effekter man får när man försöker lägga lock på en opinion. När den väl släppts fram får man Sjöboeffekter eller kanske sådana effekter som man i Sovjet inte klarar att tygla. Jag hoppas att man man skall lyckas med det. Jag har den grundprincipen att man bör släppa fram debatten. Man gör inte problemet lättare av att lägga locket på, som vpk gör när det gäller folkomröstningar. I frågan om kommunal vårdnadsersättning finns två motioner och en reservation vilken vi står bakom. Också när det gäller vidgningen av den kommunala kompetensen i u-landsbiståndet är ställningstagandet självklart. Jag tror att våra kommunala politiker är ansvarstagande och klarar en sådan frihet. Jag tror inte att det är så krångligt som vissa politiker vill göra gällande, dvs. att man skulle få dubbla utrikespolitiska budskap. Jag tror faktiskt att våra partikamrater ute i kommunerna klarar den här uppgiften med omdöme. Det tycker jag att de har visat prov på. Jag har litet svårt att förstå vad vpk:s reservation om kommunalt vänortsutbyte egentligen handlar om. Det finns i dag flera kommuner som har ett vänortsutbyte som ligger precis i linje med vad vpk vill ha. Sådana möjligheter finns alltså redan. Jag kan inte riktigt förstå vitsen med ett riksdagsuttalande i den här frågan. Jag tycker liksom vpk att det är viktigt att vi har vänortsutbyte med frontstaterna, med Nicaragua osv., men mängder av kommuner har redan startat ett sådant. Jag förstår inte riktigt vad ett riksdagsuttalande skulle tjäna till. Det är kommunerna som skall komma på att det här är viktigt. Vi är också med på den sista reservationen i betänkandet, vilken gäller JO:s talesrätt på det oreglerade kommunala området. Vi tycker att det är viktigt att rättssäkerheten höjs på tjänstemannaansvarets område och att det finns möjlighet att komma till rätta med den problematik som onekligen finns på det oreglerade kommunala området. Därför stöder vi reservation 17 under mom. 22.
Fru talman! Miljöpartiet är i vissa avseenden ett klasslöst parti, och det kan vara trevligt och tjusigt i vissa sammanhang. Det kan väl också fungera i en del sammanhang, men det leder ibland till att man hamnar alldeles snett. Hans Leghammar talar varmt för öppenhet och insyn. Samtidigt vill han tillsammans med de tre borgerliga partierna utestänga en av de största arbetstagargrupperna i vårt land, nämligen kommunaloch landstingsanställda, från en rejäl insyn i den kommunala verksamheten. Jag uppskattar att det tillsammans rör sig om någon miljon anställda. Det handlar i mycket stor utsträckning om lågavlönande vårdbiträden, sjukvårdsbiträden och andra samt deras fackliga företrädare på det lokala planet. De borde kunna få vara med på vissa nämndmöten helt enkelt för att lyssna och ge synpunkter på sådant som gäller deras arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Till detta vill miljöpartiet säga nej. Samtidigt talar man ganska högljutt om öppenhet och demokrati. Det är i och för sig en respektabel synpunkt, men jag tycker inte att man samtidigt skall rikta kritik mot oss i vpk för att vi säger att det räcker med de möjligheter till kommunala folkomröstningar som finns i dag. Jag vill inte att de möjligheterna drastiskt vidgas. Jag vill inte att mycket små opinioner skall kunna driva fram folkomröstningar t.ex. om huruvida man skall få öppna ett vårdhem för utvecklingsstörda i en viss stadsdel, om huruvida det skall kunna upprättas ett hem för narkomaner eller om huruvida man skall få starta en invandrarförläggning inom ett visst område. Det är den typen av små opinioner som man tycker skall få möjlighet att driva fram folkomröstningar. Jag förstår inte vad vi har att vinna på ett sådant system. Hans Leghammar menar när det gäller alla de hundratusentals lågavlönade som finns inom vården och omsorgen att dessa inte skall få vara med på nämndsammanträden, eftersom vi har en representativ demokrati. Jag tycker inte att detta är ett hållbart argument i det sammanhanget. Men när det gäller att alla möjliga små populistiska opinioner skall få driva fram folkomröstningar, skall plötsligt den representativa demokratin tydligen inte gälla. Detta är en hållning som jag inte finner vara sammanhängande.